Fru talman! Alliansregeringen har under sin tid i regeringsställning genomfört stora och viktiga reformer på näringspolitikens område. Vi har sänkt skatten för vanliga inkomsttagare, och därmed ökat arbetsutbudet och sysselsättningen. Människor har fått mer pengar kvar i plånboken, vilket har gett ökad frihet att ta eget ansvar och göra egna livsval. Arbetslinjen har varit framgångsrik. Vi behöver dock gå vidare. Jag och Kristdemokraterna vill se att arbetslinjen kompletteras med en tydlig företagslinje genom det arbete som nu pågår i Regeringskansliet. Vårpropositionen är under beredning. Företagsskattekommitténs arbete för bättre tillgång till riskkapital, bland annat, ska nu föras vidare till skarpa förslag. Forsknings och innovationspropositionen, innovationsstrategin och mineralstrategin är andra exempel på ett målinriktat arbete för att tillvarata Sveriges goda förutsättningar när det gäller naturresurser, energiproduktion, forskning och utbildning och för att stärka vår konkurrenskraft och goda position i en allt tuffare global konkurrens. Vår chans är att satsa på kunskapsdriven tillväxt och att inte ha högre beskattning av medborgare och företag än vad som är nödvändigt men också att Sveriges ledande position som innovationsland kan växlas in i bättre kommersialisering av de innovationer som föds i vårt land. Sverige behöver fler jobb. Många människor står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Vi har en ungdomsarbetslöshet som fortfarande är oacceptabelt hög. Unga människor ska kunna känna framtidshopp och se möjligheterna att försörja sig själva och sina familjer. Nya jobb kan dock inte kommenderas fram av politiker.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 Vår syn på näringspolitikens inriktning redovisade utskottet så sent som i december förra året i anslagsbetänkandet om utgiftsområde 24. Samtidigt presenterade oppositionen sin syn i fyra reservationer. I dag behandlar vi motioner från allmänna motionstiden förra året om näringspolitiska frågor i en så kallad förenklad ordning där vi hänvisar till de ställningstaganden som utskottet gjorde förra våren och hösten. Det innebär också att vi i dag håller en allmän näringspolitisk debatt där de fyra oppositionspartierna i var sitt särskilt yttrande redovisar sin syn på hur näringspolitiken bör utformas. Goda villkor för företagande är avgörande för ekonomisk tillväxt. För att uppnå en hög nivå på privata investeringar krävs det att Sverige har ett bra företagsklimat. Politiken ska också bidra till en hög produktivitetstillväxt. Regeringens politik har vi som sagt lagt fram och diskuterat. Vi har också diskuterat oppositionens förslag. De särskilda yttrandena från oppositionen är spännande läsning. I det näringspolitiska recept som Socialdemokraterna presenterar i sitt särskilda yttrande finns ett antal goda idéer. Dock är det en ganska tunn soppa som serveras när man summerar substansen i de många välvilliga orden. Det mest substantiella är den orubbliga tilltron till så kallade branschprogram där statens roll i näringspolitiken ska stärkas. Där har vi olika uppfattningar. Vi är dock, fru talman, helt överens om att Sverige inte ska möta den allt hårdare konkurrensen med en låglöne eller lågprislinje, utan det är en kunskapsdriven tillväxt som skapar långsiktiga förutsättningar för vårt land. Vad som inte står i Socialdemokraternas särskilda yttrande är att ni vill avveckla kärnkraften som står för över 40 procent av Sveriges nästan helt koldioxidfria elproduktion. Inte heller står det att den viktigaste finansieringen av era konkreta förslag kommer från en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för ungdomar och från någon form av förmögenhetsskatt som ju tidigare drev ut riskkapitalet ur landet. Detta hör också till den samlade bilden av näringspolitiken. Miljöpartiet har också många kloka tankar. Samtidigt är man benhård med att kärnkraften ska avvecklas snabbare än något annat parti tycker. Fundera ett tag på hur det påverkar investeringsviljan bland Sveriges elintensiva basindustrier som är själva ryggraden i förädlingen av våra unika tillgångar skogen och malmen. Det är ofta förädlingsprocesser som pågår 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Glöm inte heller att en stor del av det snabbväxande tjänsteföretagandet är just tjänster för de tillverkande industriföretagen. Vänsterpartiet vill ha en särskild innovationsminister. Det är inget omstörtande förslag. Det kanske är bra, inte vet jag. I Vänsterpartiets särskilda yttrande skriver Kent Persson att basen för en ekonomiskt uthållig tillväxt är en jämn tillgång till material, energi och kunskap. Hur detta jämna flöde av till exempel elektricitet ska åstadkommas när det inte blåser framgår däremot varken av Vänsterpartiets eller av Miljöpartiets texter. Näringspolitik handlar om att skapa goda förutsättningar för konkurrens, forskning, innovation, lärande och inte minst för ett gott företagsklimat. Det handlar däremot i liten utsträckning om att pytsa ut pengar till olika statliga myndigheter. Fru talman! I grunden har samtliga partier goda intentioner. Recepten för ett gott företagsklimat skiljer sig dock åt, kan man lugnt säga. Goda villkor för tillväxt och jobb skapas genom insatser på många olika områden. Det handlar bland annat om skatter, infrastruktur för transporter och it, villkor för och satsning på forskning, utbildning, handels och investeringsfrämjande, hur arbetsmarknaden fungerar, sociala trygghetssystem för anställda och företagare, energi, miljö, landsbygdsutveckling, kultur och regional tillväxt. I den takt som Sverige i allt högre grad blir en kunskapsbaserad ekonomi ökar också betydelsen av tjänsteinnovationer. Fru talman! Jag menar att regeringen bedriver en tillväxtpolitik som utgår från företagarperspektivet och som syftar till att skapa bättre förutsättningar för nystart av företag och för tillväxt. Jag nämnde att det är många politikområden som är avgörande, men det handlar också om att näringspolitiken utgår från olika perspektiv. Makroekonomisk stabilitet är en oerhört viktig ingrediens. Där ligger Sverige bra till. Att vi kan fortsätta att ha dessa goda ramvillkor drar till sig investeringar. Goda ramvillkor för företagande och näringspolitiska insatser är nödvändiga för att främja tillväxt. Det ställer krav på en flexibel arbetsmarknad, en väl fungerande kapitalmarknad, en utformning av skattesystemet som främjar att företag startas och växer och en anpassning av trygghetssystemen till företagarnas behov. För att skapa förutsättningar för fler växande företag behövs både generella och riktade insatser för företagande. För att fler ska bli företagare krävs att fler individer ser företagande som lika självklart som en anställning; dit har vi fortfarande ganska långt kvar. Fru talman! Regeringens näringspolitik rymmer väldigt många olika insatser för att främja alla de saker som jag nu har talat om. Det handlar väldigt mycket om generella insatser, men också om insatser för att främja forskning, utveckling och innovation, konkurrensfrämjande åtgärder och regelförenkling. Det rör sig också om mer riktade insatser, som åtgärder för att främja kvinnors företagande, företagande bland personer med utländsk bakgrund, social ekonomi och socialt företagande. Min partikamrat Penilla Gunther kommer senare att utveckla Kristdemokraternas syn på socialt företagande och den tillväxt och sysselsättning som skapas av turism i vårt vackra land.

Fru talman! Judit bor på en gård på landsbygden. Hon driver ett spa. Hon drömmer om en utbyggnad med övernattning. Lars äger ett producerande företag som är elintensivt. Han är orolig för konkurrensen då hans företag ligger i elprisområde 4. Han säger att ett öres skillnad gentemot område 3 innebär 100 000 kronor om året för hans företag. Det är inte konstigt att han känner en viss oro för framtiden. Andy med invandrarbakgrund driver ett företag. Han är orolig för kostnaderna när det gäller sjuklön. Lena som är textilkonstnär vill utveckla tyger så att vi i vårt mörka land på vinterhalvåret skulle kunna ha ytterkläder som lyser av sig själva så att vi inte behöver använda reflexer. Till det behövs pengar för utveckling. Hittills har Lena fått avslag på sina ansökningar. Dessa fyra företagare har drömmar om framtiden. Om de ska kunna förverkliga sina drömmar behövs det en näringspolitik som tar sin utgångspunkt i samverkan. Men det behövs också en politik som stimulerar den inhemska marknaden så att efterfrågan ökar. Det måste bli ett slut på försämringar för vissa grupper i samhället. Det skapar ju inlåsningseffekter så att man inte vågar ta steget och göra investeringar eller utbilda sig, vilket det också kan handla om för den enskilde. För dessa fyra företagare, liksom för alla andra företagare som inte har en marknad enbart i Sverige är det viktigt att vi har en politik för ökad export så att fler kan komma ut på andra marknader så att vi kan öka tillväxten. Vi socialdemokrater anser att näringspolitiken ska bygga på insikten om betydelsen av värdeburen tillväxt och den kunskapsbaserade ekonomin i syfte att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa jobb. Sverige måste konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor, inte med låga löner, för att vi ska stå starka i en alltmer globaliserad ekonomi. Det är därför med häpnad vi tar del av det förslag från Centern som vi kunde höra om på nyheterna i dag och som bejakas av Folkpartiet, att unga människor ska komma in på arbetsmarknaden med sänkta löner. Det vore intressant om vi kunde få veta på vilket sätt tillväxten ökar om vi sänker lönerna. Hur får det fler människor att våga investera i egen utbildning eller varor och tjänster som kan gagna marknaden? Jag hoppas att vi får veta lite mer om det i den här debatten. Fru talman! Företagsfrämjande entreprenörskap och näringslivsutveckling är vägen till tillväxt. För att förverkliga det krävs andra åtgärder än vad regeringens näringspolitik ger. Det mest tydliga förslaget hittills under 2012 är en sänkning av krogmomsen. Man kan undra hur de företagare som vill utveckla sina företag ska kunna tillgodogöra sig det. I en alltmer konkurrensutsatt värld kan det handla om överlevnad. Det känns som om Alliansen saknar politik på området. Sverige behöver fler företag som kan skapa välfärd, tillväxt och näringslivsutveckling. Villkoren för entreprenörskap måste stärkas om framtidens jobb ska växa fram i de små och medelstora företagen. Den näringspolitik som vi förespråkar har som målsättning att underlätta för entreprenörer inom till exempel servicesektorn att anställa, expandera och exportera. Detta förutsätter bland annat att tillgången på riskkapital förbättras för små och medelstora företag. Andra områden inom näringspolitiken som regeringen har förhållit sig alltför passiv till är forskning, innovation och branschprogram. Det låter lite raljant när ordföranden i näringsutskottet säger att det som Socialdemokraterna serverar i sitt särskilda yttrande är en soppa. Det är vi socialdemokrater som har byggt Sverige starkt. Vi skulle inte ha en så bra och stark ekonomi i det svenska samhället i dag om det inte hade varit för den politik som vi har fört där arbetstagare, företagare och konsumenter ska gå hand i hand. Alla ska känna att de är med. Det handlar mycket om trygghet. Att då säga att branschprogram inte är någon framkomlig väg håller inte. Vi vet att det som har varit styrkan i svensk tillväxt är att vi har haft en samverkan mellan samhället och näringslivet, och att man förutsättningslöst har diskuterat vad man kan bidra med från olika håll. När det handlar om investeringar och såddkapital i tidiga skeden går inte riskkapitalister och privata banker in om inte samhället är med. Alliansens syn på samverkan och brist på tilltro till den är förödande. Globaliseringsrådet har pekat på detta. I den utredning som leds av Marcus Wallenberg har man mycket tydligt pekat på detta. För att Sverige ska ha tillväxt inför framtiden måste vi arbeta i samverkan. Med tanke på alla de utmaningar som vi står inför med en åldrande befolkning, med infrastrukturen och med klimat och hållbarhet är det väl en utmärkt chans för Sverige om vi skulle kunna arbeta i samverkan för att öka tillväxten. Vi får se vad de övriga allianskollegerna säger här senare i debatten. Men vi är helt övertygade om att det enda sättet för Sverige att fortsätta vara ledande inom exempelvis det som är kopplat till miljöteknik är att vi arbetar i samverkan. Något som Mats Odell över huvud taget inte vidrörde i sitt anförande är den rapport som Arbetsförmedlingen lämnade i början av året där man visar på en strukturomvandling inom industrin. Man säger att 25 000 jobb kommer att försvinna. Det är ganska tufft. Många kommer att bli arbetslösa. Dess värre kanske ett och annat företag inte kommer att finnas om ett eller två år inom industrin. Hur ska vi möta detta? Har alliansregeringen några förslag över huvud taget utifrån den strukturomvandling som pågår här och nu? När Mats Odell i sitt anförande säger att alliansregeringen har ökat sysselsättningen är det inte riktigt sant. Jag ska som exempel ta Kronobergs län som jag kommer från. Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har sysselsättningsgraden i Kronobergs län gått ned med 5,7 procent. Det är nästan dubbelt så många som är arbetslösa i dag jämfört med hur det var 2006. Jag tror att det är mycket svårt för kronobergarna där hemma att känna igen sig i den bild som Mats Odell målar upp av näringslivet och hur bra er politik har varit. Fru talman! Utskottet har enats om en förenklad motionsberedning vid detta tillfälle. Sedan är särskilt vi från oppositionens sida mycket förvånade över själva debattordningen här i kammaren just i dag. Vi kommer inför framtiden att fundera på hur positiva vi kommer att vara inför en förenklad motionsberedning. Men vi gjorde strax före jul ställningstaganden i fråga om näringslivspolitiken, och de ställningstaganden som vi då gjorde och framförde i våra reservationer står vi fortfarande fast vid. Jag tycker att det är viktigt att markera det. Avslutningsvis vill jag säga att för Judit, Lars, Andy och Lena, som drömmer om att utveckla sina företag, kommer det att vara viktigt att vi kan få bort genusskillnaderna, det vill säga de villkor och strukturer som i dag alldeles för mycket präglar samhället när det gäller näringsliv och arbete. De har även behov av ökad tillgång till riskkapital och innovationer och även att vi tittar på vad vi kan göra med sjuklöneperioden. Ska vi lyfta bort detta ansvar från arbetsgivarna? Det bör kanske tillsättas en utredning som kan se över detta.

Fru talman! Det finns exempel på något lyckat branschprogram, men att ha detta som någon sorts grundpelare för sin näringspolitik tror jag inte är en framkomlig väg. Exemplen på dem som har misslyckats är betydligt fler. Strukturomvandling är ingenting som socialdemokratin historiskt har varit främmande för. Det har funnits inslag i socialdemokratisk politik som har uppmuntrat och skyndat på strukturomvandlingen. Man kan ta den solidariska lönepolitiken som exempel. Den hade till uppgift att hålla ned lönerna i de lönsamma branscherna och få upp dem i de olönsamma för att snabbare få fram en strukturomvandling. Det viktiga här är att vi har ett nyskapande av jobb. När strukturer inte längre är livskraftiga måste det finnas andra branscher som står där och tar vid och efterfrågar arbetskraft. Jag betonade inte ordet soppa utan ordet tunn, Carina Adolfsson Elgestam. Det står många bra saker, men när man summerar vad det handlar om tycker jag att det var branschprogrammen som stod kvar som det som i vissa delar skiljer ut den offensiva näringspolitiken. Däremot är de andra ingredienserna skadliga. Jag menar att ett återinförande av någon form av förmögenhetsskatt är en döbelnsmedicin att ge till patienten som driver ut kapitalet ur landet. Likaså kan inte en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för ungdomar vara en medicin för att råda bot på ungdomsarbetslösheten. Jag träffade representanter för callcenterföretagen som har tiotusentals ungdomar anställda. De sade att detta skulle vara ett dråpslag mot hela denna instegsbransch. De skulle få avskeda jättemånga för att över huvud taget finnas kvar på marknaden och i stället ta till andra lösningar. Jag tror tyvärr inte att detta är ett recept för en framgångsrik näringspolitik.
Fru talman! Mats Odell står nu här i kammaren och framför lite skrämselpropaganda med anledning av exempelvis vårt förslag som gäller ungdomar på arbetsmarknaden. Han säger att en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga skulle vara förödande. Det tror inte vi - tvärtom. Vårt förslag handlar om att den arbetsgivare, oavsett vilken, som anställer en ung människa ska få en sänkning av arbetsgivaravgifterna, inte alla. Som det nu är har en hel del av dessa arbetsgivare fått en sänkning där pengarna stoppas direkt ned i fickan hos arbetsgivaren. Många av dessa arbetsgivare hade anställt i alla fall därför att de har behov av arbetskraft. När det gäller en förmögenhetsskatt har vi i dagsläget inte något förslag om en sådan. Den delen handlar också om skrämselpropaganda. Jag skulle vilja återkomma till branschprogrammen. Mats Odell säger att det finns fler exempel som visar på misslyckande. Det skulle vara intressant att få en redovisning här i kammaren av vilka som har misslyckats. Hur kan det komma sig att de andra medlemsländerna i EU tycker att branschprogram och samverkan är ett bra sätt att arbeta för tillväxt i Europa? Det gäller tydligen inte för tillväxten i Sverige.
Fru talman! Jag besökte ett callcenterföretag nere i Kronobergs län för någon månad sedan. Det var Transcom i Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. Jag tror att de har ungefär 300 anställda. Företaget är hotat av olika skäl. Men den kostnadsökning som skulle drabba denna arbetsplats i Carina Adolfsson Elgestams egen valkrets gör att företaget överväger att lägga ned sin verksamhet på grund av bristande lönsamhet. Hon talar om att detta är pengar som går rakt ned i ägarens fickor. Skrämselpropaganda eller inte, men det är i alla fall inte riktigt seriöst att säga det. Ofta är dessa instegsbranscher för unga människor inte särskilt lönsamma. De skapar mycket sysselsättning, och många får sitt första jobb där. Att då höja kostnadsläget i dessa företag leder i värsta fall till att de säger upp folk. Sedan får de sänkta arbetsgivaravgifter när de nyanställer. Men att detta kommer att vara ett dråpslag för en bransch som callcenterbranschen är alldeles uppenbart. Sedan finns det inte några vattentäta skott mellan samverkan mellan statliga företag eller statliga myndigheter och olika branscher. Det har vi haft. Jag kan som exempel ta telekombranschen och samverkan mellan före detta Televerket och Ericsson. Det var framgångsrikt. Det var även samverkan mellan Asea och SJ och så vidare. Men det finns ingen anledning att göra detta till någon sorts politisk princip och att det är detta som vi nu ska lita på. Världen ser annorlunda ut än vad den gjorde på den tiden som dessa branschprogram var framgångsrika. Den här samverkan fortsätter på väldigt många områden när det gäller beställning och upphandling, inte minst från statliga myndigheter och aktörer.
Fru talman! Alla på Transcom nere i Strömsnäsbruk som kommer att bli arbetslösa är bara att beklaga. De blir arbetslösa, för företaget kommer att lägga ned verksamheten och flytta. Man kommer att bli arbetslös trots alliansregeringens politik - sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga. Är det alltså rätt eller fel? De här unga människorna blir arbetslösa fastän den här politiken gäller. Det kan man fundera över. När en sådan här arbetsplats försvinner är det också ett problem med tanke på det lilla samhälle som Strömsnäsbruk är. Det är då vi behöver en politik för omställning utifrån hur nya arbetstillfällen kan skapas i Strömsnäsbruk och runt Markaryd för dem som där blir arbetslösa. Det är här ni i regeringen inte har någon politik. Ni anser ju att marknaden själv ska sköta sådant här. Det blir oerhört tydligt när jag frågar Mats Odell om exempel på misslyckade branschprogram. Mats Odell vet inte riktigt vad ett branschprogram är, vad vi avser med branschprogram. De branschprogram vi hitintills haft har betytt oerhört mycket för svensk utveckling, inte minst inom fordonsindustrin. Det gäller också det som varit inom läkemedelsindustrin, inom teknikutveckling och så vidare. Det handlar inte om att man på statliga företag sätter sig ned och gör saker och ting, utan det handlar om forskning och utveckling. Det handlar om att använda exempelvis Vinnova och andra riskkapitalbolag i statlig regi som i samverkan med näringslivet tittar på hur vi på bästa sätt kan använda pengarna för att kunna konkurrera i en alltmer global värld.

Fru talman! Målet med näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag för att därigenom bryta utanförskapet. Här i kammaren brukar det finnas krav på stora satsningar. Ofta presenteras sådana både av allianspartierna och av oppositionen. Ibland kan man missta sig och tro att det är just stora satsningar som behövs. Så är ibland fallet men långt ifrån alltid. Jag tänker tala om de små men avgörande satsningar som regeringen gör för att just stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Kunskapsekonomi är ett begrepp som lanserades på 1990-talet och något som vissa partier fortfarande slänger sig med. Visst, kunskap är centralt i en globaliserad värld med högt konkurrenstryck. Men viktigare är hur kunskapen omsätts - därav fokus på innovationer. Förmågan att omsätta kunskap i innovationer är det centrala för att skapa välstånd i en ekonomi. Den lilla men viktiga satsningen på att utveckla indikatorer för innovation är ett exempel. Statistiska centralbyrån tillförs 5 miljoner per år i fyra år för att i samverkan med Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Vinnova ta fram indikatorer som kan leda till bättre beslutsunderlag, till beslutsunderlag av högre kvalitet. Jag tror att det är mycket väl använda pengar. Väl utvecklade indikatorer kommer att vara till hjälp när det gäller att förbättra precisionen i de statliga åtgärderna. Förhoppningsvis leder det till en effektivare resursanvändning. Även i näringspolitiken borde prickskytte vara bättre än bombmattor. För att kunna få ännu effektivare samhällslösningar, exempelvis för en väl fungerande hälsa och omsorg samt för en miljövänligare offentlig sektor, krävs det nya tag! Offentlig innovationsupphandling är ett sådant område som behöver utvecklas. Därför tillförs Vinnova 24 miljoner kronor under 2012 och därefter 9 miljoner kronor årligen - detta för att stötta uppbyggnaden av kompetens, metod och erfarenhet avseende innovationsupphandling, som komplement till det ordinarie upphandlingsstödet. En sådan här insats handlar om att förverkliga hela Sveriges innovationspotential. Fru talman! Oavsett om affärsidén är att starta en bowlinghall eller ett miljöteknikföretag som renar utsläppen från vår industri krävs det riskvilligt kapital. Tillgången till riskkapital är mycket viktig, särskilt i tidiga skeden. Här kan staten naturligtvis göra en insats. Men som ni kunde se i gårdagens Dagens Nyheter används inte allt statligt riskkapital. En anledning är att statens kapital i vissa fall ska kompletteras med privat kapital. Den principen är god då de privata investerarna tillför inte bara kapital utan även kunskap. Tyvärr har Sverige alldeles för få av dessa så kallade affärsänglar som behövs i en fungerande marknadsekonomi. Här har regeringen satt i gång ett arbete som syftar till att stärka finansieringen till företag i tidiga faser genom att se över möjligheterna att skapa en tydligare aktörsstruktur gällande riskkapitalinvesteringar. Det gäller också effektivisering av kapitalanvändningen. Fokus är naturligtvis på att öka kundnyttan genom ett tydligare och effektivare system, på att göra det möjligt att få ut mer av systemet utan att nödvändigtvis tillföra mer kapital samt på att skapa en mer flexibel statlig organisation. Statens roll på det näringspolitiska området ska vara att skapa generellt goda förutsättningar för företagande och utveckling, inte att ge särskilt stöd till en viss näring. Allt entreprenörskap kommer underifrån. Därför är näringsklimatet och de generella förutsättningarna så viktigt. Hela tanken med branschprogram går stick i stäv med hur man får ett mer entreprenöriellt Sverige. Entreprenörskap kan inte planeras fram, utan det växer fram genom starka individers lust, nyfikenhet och personliga drivkrafter när det gäller att lösa viktiga problem. Jag finner det märkligt att Socialdemokraterna inte inser detta utan tror sig kunna förutse vilka branscher som kommer att vara framtidens vinnare och att de sedan kan fostra företag som kan bli vinnande företag på en global marknad. Branschprogram är inte rätt väg att följa. Näringslivsklimatet och attityder till entreprenörskapet genomsyrar allt och är viktiga förutsättningar för hur svensk konkurrenskraft faktiskt ser ut. Jag känner därför att det är på sin plats med en historisk betraktelse, inte minst efter Carina Adolfsson Elgestams historiebeskrivning. Det var en Ericsson med LM Ericsson, en Dahlén med Aga, en Wenström med Asea, en de Laval med Alfa Laval, en Gabrielsson med Volvo, en Wingqvist med SKF, en Kamprad med Ikea och en Persson med Hennes &amp; Mauritz. Med mindre kända entreprenörer kan listan göras ännu längre. Alla dessa människor hade förmågan att tänka i nya banor. De vågade satsa på sina idéer därför att det fanns ett klimat som tillät dem att göra det, som lät dem ta ansvar om det gick fel men som även lät dem njuta frukterna om det gick bra. De som skapade välfärden var dessa personer och alla andra som inte syns i historieböckerna. Vår välfärd byggdes inte i Folkets Hus eller i LO-borgen utan av vanliga människor i vårt land - i Gnosjö, i Sandviken och i Piteå. Välfärden byggdes av bönder, arbetare, tjänstemän och företagare som slitit i sitt anletes svett. Det har de inte gjort därför att en riksdag eller en partikongress har beslutat så, därför att någon statlig fond har uppmanat dem att göra det eller därför att lagar angett att de ska agera på ett visst sätt. De har gjort det för att de visste att de därigenom kunde ge sig och sin familj en bättre tillvaro, och framför allt trodde de på sin idé om att deras produkt skulle tillföra värde för alla deras kunder. De har gjort det för att arbete skänker tillfredsställelse, men också för att prestation har lönat sig. Att ta ett jobb, göra så att något blir bättre och skapa något som har värde för en själv och andra ger människan värdighet och självrespekt. Lönen, utvecklingen och tillväxten är det yttersta beviset för detta. Om staten fördärvar de instrument som mäter prestationer försvinner dock även lusten att prestera. Om höjdhoppare berövas sina ribbor, häcklöparna sina häckar och människorna sina löner kommer de alla att känna att mödan kanske inte är lika värd. Vissa politiska åskådningar verkar tro att personlig frihet är utbytbar mot kollektiv makt. Det är den inte. Personlig frihet är skapandets, uppfinningsrikedomens och det personliga ansvarets livsrum. Den personliga friheten är aldrig utbytbar. Inte ens den kollektiva makten utövas med goda syften. Som moderat riksdagsledamot och alliansmedlem vill jag hjälpa till att återskapa ett gott klimat som främjar just idérikedom, arbetsglädje och ansvarstagande - ett klimat där framgångar belönas, helst i ett samhälle där även avundsjukan är borta. I detta anförande instämde Hans Rothenberg och Boriana Åberg samt Mats Odell .

Fru talman! Med tanke på hur Johan Johansson uttryckte sig angående LO och LO-borgen skulle jag vilja börja med att säga att de som arbetar i LO-borgen också är vanliga människor. Det gäller även alla oss som tillhör LO och är organiserade på det sättet. Det känns lite som att det ibland kan vara viktigt att markera även detta. Det är nämligen så att vi alla på olika sätt har bidragit till den tillväxt vi har haft i Sverige fram till i dag. Det är lite intressant att använda idrottstjejer och idrottskillar, alltså häcklöpare och annat, utifrån att det skulle vara förödande om staten skulle lägga sig i. Tänk att jag tror att det är precis tvärtom - det är tack vare att staten, samhället och kommunerna har varit med och bidragit med pengar som vi har sådana framgångar med ett brett perspektiv bland alla våra unga som får möjlighet att prova på inom olika idrotter. Det är just med samverkan. Från Kronoberg kommer stavhopperskan som har kommit fram de senaste åren, Angelica Bengtsson. Hon hade inte fått de framgångarna på samma sätt om inte samhället hade funnits med på så sätt att det finns en idrottshall där man som stavhopperska kan få träna även på vinterhalvåret. Det är alltså lite förödande att använda staten som någon form av dödare i detta perspektiv. Jag skulle vilja ställa en fråga. Är det så att Moderaterna delar Centerpartiets och Folkpartiets uppfattning att tillväxten ökar med sänkta löner för unga människor?
Fru talman! Min liknelse med entreprenörer och att det är frihet som driver utvecklingen vill jag hålla fast vid. Självklart finns det behov av att stat, intresseorganisationer och fackförbund fyller en roll i ett system, men det är ändå entreprenören som är drivkraften. När jag läste igenom Socialdemokraternas särskilda yttrande blev jag glad eftersom det så tydligt pekade mot att företagsfrämjande och entreprenörskap skulle stå i centrum och till och med stärkas av den socialdemokratiska politiken. Min fundering när jag läste igenom det var: Gäller detta även kvinnor? Ska även kvinnor få driva företag i kvinnodominerade sektorer? Ska man till exempel få driva ett hemtjänstföretag, eller ska man vara kvar i ett kommunalt monopol? Entreprenörskap behövs, och trots det hindrade den tidigare socialdemokratiska regeringen just kvinnor att etablera företag i dessa sektorer. Jag skulle vilja höra med dig, Carina Adolfsson Elgestam, om ni aktivt kommer att bidra till att öppna marknader så att kvinnor i dessa sektorer kan få förverkliga sina entreprenöriella drömmar. Eller ska de tvingas byta sektor för att göra det?
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar på frågan om huruvida sänkta löner till unga människor ökar tillväxten och om Moderaterna delar den uppfattning Centern och Folkpartiet har. Vi socialdemokrater har aldrig hindrat kvinnor från att komma ut på arbetsmarknaden eller starta företag. Vi har varit med under många år och på olika sätt stimulerat utifrån att fler kvinnor ska vilja och våga starta företag, vilket jag bland annat också nämnde i mitt anförande. Det måste bli slut på att kvinnor inte får samma möjligheter utifrån de strukturer som tyvärr i dag, 2012, fortfarande finns i samhället. Kvinnor får inte samma bemötande när de söker riskkapital som en man får. Detta är alldeles förödande. Det är å andra sidan också förödande att höra hur Moderaterna pratar om kvinnor och kvinnors företagande som om kvinnor bara skulle driva företag inom omsorgsverksamhet. Kvinnor driver i dag företag inom alla branscher. De driver företag inom omsorg precis som de driver industriella företag eller betongföretag - eller som Judit, som driver ett spa. Kvinnor finns inom alla branscher, och så ska det vara även fortsättningsvis. Lösningen för kvinnors företagande är inte att vi dödar offentlig sektor och lägger ned den, utan lösningen är att kvinnor får samma möjligheter att driva företag inom de branscher där de vill driva företag. Det ska inte vara riktat inom en specifik del. Jag hoppas att vi i sista repliken kan få besked om hur det är med sänkta löner och om Moderaterna delar denna uppfattning.
Fru talman! Lönenivåer är mindre viktiga. Det viktigaste för att vi ska kunna få in fler på arbetsmarknaden är att vi har rätt utbildning - att vi faktiskt har fullständiga gymnasiebetyg och annat som gör att företagen anställer. När man pratar med företagare säger de: Gymnasiebetyget är ett kvitto på att personen är bildbar. Jag vill ha bildbara personer som kan växa i företaget. Det är alltså en betydligt viktigare sak än att diskutera lönenivåer. Jag instämmer med Carina Adolfsson Elgestam när det gäller kvinnor och riskkapital. Det får inte finnas att man diskriminerar kvinnor och tilldelar riskkapital på ett annat sätt än för män. Jag tycker även, precis som du, att man inte ska säga att kvinnor bara finns i kvinnodominerade yrken. Det var inte det som var min avsikt. Det finns duktiga kvinnliga entreprenörer i en mängd olika branscher, och det är glädjande. Däremot finner jag det lite märkligt att du ändå så pass tydligt säger att man ska värna den offentliga sektorn genom att inte låta kvinnor starta företag inom kvinnodominerade yrken i just denna samhällssektor. Jag tycker att det är märkligt att man ska få utvecklas inom privata sektorer, men inte inom dessa sektorer. Jag ser inte hur det kan gynna det entreprenöriella klimatet i Sverige.

Fru talman! I den här debatten diskuterar vi näringspolitiska frågor. I mina förberedelser ställde jag frågan till mig själv: Vad menar vi egentligen med näringspolitik och näringsliv? Jag kom fram till följande. För mig är näringsliv en mängd olika verksamheter inom ett visst geografiskt område som skapar värden. Näringspolitik blir då den politik som på olika sätt påverkar förutsättningarna att skapa just dessa värden. I det här betänkandet behandlar vi motioner inom tre områden: företagsfrämjande insatser, turism och särskilda näringsgrenar. Många gånger i den näringslivspolitiska debatten glömmer vi bort att tala om andra värden än de rent ekonomiska, värden av konkurrens och skattenivåer. Det är lätt att tappa bort människan, den kontext vari näringsliv uppstår och verkar och de gemensamma värden som vi vill att näringslivet ska ge oss. Näringslivsfrågor berör inte bara företag och företagare. Det handlar lika mycket om den enskilda människans möjligheter att tillgodose sina behov och få en fungerande vardag. Det handlar om vars och ens möjlighet att försörja sig. Det borde kanske också handla mer om glädje, livskvalitet och människors möjligheter att utvecklas och vara delaktiga i att bygga ett gott och långsiktigt hållbart samhälle. För Miljöpartiet är ett rikt och mångfacetterat kulturliv en av nycklarna till glädje och livskvalitet. Många utvecklar sina förmågor. Att skapa och att få uttrycka sig fritt liksom att ta del av andras kulturutövande bygger positiva värden. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat har turismen bidragit med drygt 31 000 nya arbeten sedan 2000. Under 2010 bidrog turismen till drygt 160 000 arbetstillfällen. De så kallade kreativa näringarna, eller kulturnäringen som Tillväxtanalys hellre vill benämna sektorn, är kultur och ekoturism, sektorer som Miljöpartiet gärna ser utvecklas i vårt land. Även om många kulturskapare redan arbetar med egna kreativa småföretag är det många som vill men av olika anledningar inte tar steget att bli företagare. För att till fullo utnyttja potentialen i den kreativa näringen behövs både generella förbättringar för småföretagande liksom specifikt småföretagarstöd för kulturarbetare och kreativa småföretagare. Två generella åtgärder som vi i Miljöpartiet vill genomföra för att stimulera nyföretagande och lätta på bördan för de små företagen är att permanent sänka arbetsgivaravgiften och ta bort sjuklöneansvaret för de allra minsta företagen. Arbetet med regelförenklingar måste givetvis både fortgå och intensifieras. Vi ser också formerna och förutsättningarna för att arbeta genom så kallad egenanställning som intressanta att studera och vidareutveckla. Det specifika stödet för kulturarbetare och småföretagare inom kulturnäringen skulle exempelvis kunna utvecklas genom samarbeten mellan regionala kulturcentrum och Almi. I en av de motioner som behandlas i betänkandet föreslår vi att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på hur Sverige, utifrån det som jag nyss talat om, kan stärkas just som kulturturismland. I Miljöpartiets alternativ till regeringens budget avsätts också resurser för att sänka arbetsgivaravgiften, slopa sjuklöneansvaret och för att stärka turistnäringens utvecklingsförutsättningar. Fru talman! Jag skulle också vilja beröra ett område inom näringslivet som inte getts den uppmärksamhet eller de förutsättningar att utvecklas som jag menar är behövliga. Inom detta område av värdeskapande verksamheter ligger Sverige långt efter många andra länder i Europa. Det jag syftar på är socialt företagande. Sociala företag verkar på samma marknad som vanliga företag men har en annan agenda än vanliga vinstdrivande företag. Det sociala företagandets fokus ligger på att integrera människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. De sociala företagen täcker ofta ett behov på marknaden som varken det offentliga eller marknaden själv kan tillgodose. I ett socialt företag ges man möjlighet att arbeta till hundra procent av sin förmåga. Allteftersom förmågan växer tar man mer ansvar för sina arbetsuppgifter och för företaget tillsammans med sina arbetskamrater. Empowerment, gemenskap och kvalitet är de drivande krafterna. Fru talman! I dag går drygt 700 000 personer arbetslösa, sjukskrivna eller på så kallad aktivitets eller sjukersättning. Jag är övertygad om att den siffran skulle kunna vara mycket lägre och mångt många fler människor skulle kunna försörja sig själva, må bra och känna livsglädje om det fanns fler sociala företag i Sverige. Antalet sociala företag har dock inte förändrats nämnvärt de senaste åren. I dag liksom några år tillbaka finns ungefär 150 sociala företag med 4 000 anställda. Med rätt statligt stöd skulle det kunna vara många fler, både företag och anställda. Miljöpartiet har återkommande lagt fram förslag i riksdagen om hur vi vill stödja utvecklingen av den sociala ekonomin och sociala företag. I det betänkande vi nu debatterar finns en av våra motioner om just detta. Trots att näringsutskottet uttryckt samsyn om värdet av socialt företagande och regeringen utformat en särskild handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag händer det alldeles för lite i verkligheten utanför riksdagens och Regeringskansliets väggar. Det är på tiden att regeringen tar vara på de förslag som olika myndigheter lämnat till Rosenbad och de uppslag som finns i bland annat Miljöpartiets motion om social ekonomi och socialt företagande. Det är på tiden att gå från ord till handling. Fru talman! Miljöpartiets näringspolitik berör förstås fler områden än de som jag har valt att fokusera på i dag. De näringspolitiska frågorna hänger samman med många andra politikområden. Mer om detta återfinns i vår budgetmotion och i de hänvisningar som finns i utskottets betänkande.

Fru talman! Att öppna upp marknader som varit stängda för entreprenörskap är en viktig aktivitet om man vill ha ett mer entreprenöriellt Sverige, och förhoppningsvis blir det även mer innovativt. Lagen om valfrihet inom hemtjänsten är en sådan åtgärd. Det finns två stora vinnare vid införandet av ett valfrihetssystem. Den ena är den enskilde som jobbar inom hemtjänsten, som kan få välja mellan olika arbetsgivare. De kan också få möjlighet att förverkliga sina affärsidéer och idéer om hur verksamheter kan bedrivas på ett annat sätt. Den andra vinnaren är de som är i behov av hemtjänst som kan välja mellan flera olika utförare. Det finns således flera olika fördelar med ett valfrihetssystem. Som jag tog upp i diskussionen med Carina Adolfsson Elgestam har Socialdemokraterna en syn på det här. Och Socialdemokraterna räknar ju in er i sitt regeringsunderlag, så min fråga till er är: Kommer Miljöpartiet att följa deras mantra, eller kommer ni att aktivt verka för att öppna upp stängda marknader så att vi får ett mer entreprenöriellt Sverige?
Fru talman! Miljöpartiet är för mångfald. Vi tycker om att det finns en bredd i utbud och stor valfrihet för människor i vardagen. Vi tycker också att det finns många positiva delar i LOV och har inte för avsikt att förändra den. Däremot har vi varit kritiska till att det har varit en obligatorisk lagstiftning för många kommuner och har velat lämna besluten till dem som är allra närmast verksamheten. Vi vill att besluten fattas så nära människor som möjligt och att det ska finnas kommunal möjlighet att bestämma hur man vill organisera tjänsterna inom just den sektorn. Jag hoppas att det kan vara ett svar på Johan Johanssons fråga.
Fru talman! Först vill jag tacka Jonas Eriksson för svaret. Jonas talade i sitt anförande väl om satsningar som man kan kalla för någon sorts grön modernisering. Nya högteknologiska jobb inom miljöteknik är tilltalande, och som jag ser det ligger det väl i linje med den politik som regeringen för. Men Miljöpartiet vill dra det några steg längre. Jag blir lite fundersam när jag läser Miljöpartiets särskilda yttrande. Där står det så här: "I en grön ekonomi får entreprenörer, innovatörer och forskare ökat utrymme." Är det något som sker automatiskt? Och hur ser i så fall mekanismerna bakom detta ut? Blir man mer entreprenöriell, innovativ eller en bättre forskare bara för att ekonomin är grön? Finns det någon magisk formel? Berätta!
Fru talman! Det vore fantastiskt om det fanns en magisk formel för detta. Man behöver självfallet vidta förändringar i de strukturer som finns i samhället för att gynna den här formen av utveckling. Däremot ser vi inget problem, utan snarare fördelar, med att man kan ta vara på entreprenörskap och innovationer för att förändra samhället och driva samhällets utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Det finns också stora behov på den sidan när vi står inför stora klimatförändringar och ett hot om minskad biologisk mångfald. Vi ser till exempel att det finns brister när det gäller tillgång till riskvilligt kapital. Man kan jobba mycket mer med samarbete mellan högskolor, universitet och näringsliv. Man kan jobba mer för att stödja en entreprenöriell utveckling inom grund och gymnasieskolan. Och det finns många andra åtgärder som jag tror behöver vidtas för att stödja den här utvecklingen. Ska vi satsa samhälleliga medel på att få en sådan utveckling vill vi gärna att de medlen också går i en riktning som gör vårt samhälle mer hållbart.

Fru talman! Det händer väldigt mycket i vårt land. Det finns väldigt mycket att glädja sig åt. I debatten för ett år sedan lyfte jag fram alla nya företag som bildades under 2010. Med tanke på att det är så positivt att fler väljer att starta företag vill jag förstås även i år gärna nämna Nyföretagarcentrums barometer för 2011. Den visar att hela 69 295 nya företag registrerades under förra året. Jämfört med 2010 ökade nyföretagandet med 6,5 procent under 2011. Det är förstås positivt och en trend som vi alla kan hoppas få se en fortsättning på. Om man tittar lite bakåt i tiden till perioden från mitten av 90-talet och fram till en bit in på 2000-talet varierade inte antalet nystartade företag särskilt mycket. Det låg på ungefär 35 000 per år, exklusive jord och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster ska jag tillägga förstås. Men under senare år har vi kunnat se att antalet nystartade företag har ökat kraftigt och stadigt. Vår förhoppning är att det i framtiden ska vara lika naturligt att starta företag som att ta anställning. Det är också därför det är så positivt och så viktigt att entreprenörskap numera löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Vi behöver många människor i framtiden som har ett entreprenöriellt förhållningssätt med sig in i olika av typer av verksamheter. Sveriges välstånd har byggts och kommer att byggas av människor som är kreativa, uppfinningsrika och innovativa. För att näringslivet ska kunna utvecklas på lång sikt måste nya företag och företagare, nya entreprenörer, hela tiden tillkomma. Fru talman! För drygt en månad sedan genomförde näringsutskottet en studieresa till Värmland och Bergslagen. I samband med den resan fick vi del av all den optimism och framtidstro som blomstrar i den här delen av landet vad gäller turism men även inom en näring som under 70-talet var dömd till undergång men som nu blomstrar. Nya etableringar är på gång, och gamla etableringar tas i bruk på nytt. Jag talar förstås om gruvnäringen. Gruvetableringar är även på gång i många andra delar av landet. Jag tillbringade hela gårdagen på tillväxtdagen i anknytning till den årliga turistmässan som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg. Även under tillväxtdagen lyftes den växande gruvnäringen fram trots att denna dag i huvudsak riktade sig till verksamma inom turistbranschen. Det var nog en och annan där som var förvånad till en början. Vad exemplet ville belysa var att det inte finns någon motsättning mellan gruvnäring och turism, snarare tvärtom. En näring kan fungera som draglok åt den andra. Detta visade representanter från Region Dalarna exempel på. Här har man sett och förstått nyttan av samverkan mellan näringar för att stärka regionen och öka dess attraktionskraft. Det handlar om utbildningssatsningar, infrastruktur och mycket mer. Den stora oro som de känner inför framtiden handlar inte om den höga arbetslösheten just i Dalarna och den här delen av Sverige. Nej, oron handlar snarare om brist på tillgänglig arbetskraft. Låt mig uppehålla mig en stund vid turismen. Turismen är en näring som växer och som fortsätter att växa. En hel del har gjorts för att göra livet enklare för turismföretagare. Bland annat har restaurangmomsen sänkts, pengar satsats på utveckling av destinationer, revisionsplikten tagits bort, perioden för momsinbetalning förlängts och ett medvetet arbete pågår för att minska regelkrånglet, vilket även gynnar denna bransch. Jag vill i det här sammanhanget säga att jag tycker att det är upprörande att höra oppositionen i olika sammanhang med förakt tala om den sänkta restaurangmomsen. Restaurangbranschen brottas redan med en flora av momssatser. Dessutom vet vi att många unga får sitt första jobb just inom den här branschen. Mycket har genomförts av regeringen, men det finns förstås mer att göra. Inställningen till företag och företagande som något positivt för vårt lands utveckling är viktig. Målet med arbetet är inriktat på att göra vardagen lättare för företagen så att fler tycker det är mödan värt att driva företag. Det räcker inte med att fler företag startas, utan fler måste vara beredda att driva och utveckla sina företag. Näringspolitik handlar förstås om mycket mer än vad som ryms inom näringsutskottets ansvarsområde. Egentligen borde representanter för alla riksdagens utskott delta i den här debatten. En debatt av detta slag, det vill säga en allmänpolitisk debatt om näringspolitik, borde handla om transporter, handel, utbildning, energi, miljö och mycket mer. De hinder företag identifierar handlar om fyra k:n. Det handlar om krångel, kapital, kompetens och konkurrens. Vad gäller det område inom regeringen som Folkpartiet har huvudansvar för, det vill säga utbildning och kompetensförsörjning, är ledstjärnan att forma utbildningar som gör att människor ges möjlighet att ta ansvar för sina liv, sin försörjning och samhällets utveckling. Det handlar om en utbildning som möjliggör kompetensutveckling, karriär, anställning och eget företagande. Fru talman! Folkpartiet liberalerna har alltid satt företagarfrågor högt på agendan. Företagare har varit, och kommer alltid att vara, de som bidragit till att bygga vårt välstånd och därmed göra välfärden möjlig. Tillsammans med övriga partier i Alliansen har vi drivit igenom reformer som stöder vårt lands utveckling och möter de utmaningar som vi står inför. Det har handlat om sådant som sänkta skatter och arbetsgivaravgifter, minskat regelkrångel, ökade anslag till innovation och forskning och ett förändrat utbildningssystem. Det pågår förstås olika typer av arbeten inom områden som företagsbeskattning, riskkapital och innovation. En innovationsstrategi kommer att presenteras i höst. Avslutningsvis vill jag säga att ett bra entreprenörs och företagsklimat är avgörande för att svensk ekonomi ska växa och vara livskraftig i en öppnare världsekonomi. En positiv och öppen attityd till företagande och företagsverksamhet är en förutsättning för ett nyföretagande. Det är en förutsättning för fler företag och fler jobb och kräver ett dynamiskt näringsliv och fler innovationer. När ny kunskap och nya idéer omsätts i lönsamma verksamheter, när nya produkter och tjänster skapas, skapas också bättre förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela vårt land. I detta anförande instämde Helena Lindahl och Mats Odell .
Fru talman! Jag vill tydliggöra här i kammaren att vi inte alls föraktar alla de företag som finns inom hotell och restaurangbranschen eller deras anställda - tvärtom. Om man har omkring 5 miljarder, lite mer faktiskt, av samhällets skattemedel att använda kan man fundera på hur man får den bästa tillväxten i landet. Med tanke på att Liselott Hagberg nämnde basindustrin och gruvbranschen kan man inte låta bli att fundera över hur vi får den bästa och starkaste tillväxten i landet när vi ska konkurrera i en alltmer globaliserad värld. Får vi detta om vi satsar 5 miljarder på restaurangnäringen? Eller får vi det om vi satsar på forskning, utveckling och innovationer inom basindustrin med tanke på den strukturomvandling som pågår just nu ute i samhället? Det är mot den bakgrunden vi säger att det hade varit bättre att satsa dessa 5 miljarder på tillväxt inom exempelvis basindustrin. Det skulle kanske gynna gruvnäringen betydligt bättre om de fick mer pengar till exempel till infrastruktur, inte minst uppe i Norrbotten. Mot bakgrund av detta kan man också prata om utbildning. Vi vet ju att det finns alldeles för många unga arbetslösa som i dag inte har rätt kompetens i förhållande till de arbetsgivare som söker arbetskraft. Med tanke på att Folkpartiet har ansvar för utbildningsfrågorna kunde det vara intressant att få höra här i kammaren hur Folkpartiet och alliansregeringen tänker sig en framtid för de unga när det gäller utbildning och sysselsättning.
Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att mitt och Carina Adolfsson Elgestams synsätt när det gäller skatter skiljer sig väsentligt åt. Jag hörde Carina Adolfsson Elgestam prata om att man har 5 miljarder som är samhällets pengar. Först och främst vill jag säga att jag inte anser att det är pengar som samhället äger. Jag anser att beskattning bygger på att samhället tar ut beskattning för att finansiera sådant som är intressant att finansiera gemensamt. Vi kan ha olika synsätt på hur stor samhällskostymen ska vara, och jag anser att allt inte kan rymmas inom den kostymen. Ofta gör pengar mycket större nytta om de får vara kvar och verka som i det här fallet när det gäller momsen på restaurangtjänster. Vi vet att det är många unga människor som får sitt första jobb just inom den här typen av bransch. Det är klart att det påverkar möjligheten att anställa om man lättar lite på beskattningen eller uttaget av moms. Förhoppningsvis leder detta till att många fler ungdomar får sitt första arbete just i restaurangbranschen, vilket gör att de också får in foten på arbetsmarknaden och får lättare att få jobb i framtiden. Alla vet ju att det är lättare att söka ett nytt jobb om man har haft ett jobb. Där skiljer alltså våra uppfattningar sig åt. Sedan vill jag säga att mycket har gjorts i övrigt när det gäller ungdomar. Vi har skapat möjligheter till lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. När det gäller yrkeshögskoleutbildningar har det gjorts satsningar. Arbetsgivaravgifter har sänkts för unga. Vi har förbättrat kvaliteten när det gäller högskolor och universitet.
Fru talman! Ja, det är väl så att Folkpartiets och Socialdemokraternas syn på skattepolitiken skiljer sig åt. Det är en helt ideologisk fråga. Det vi kan vara överens om är att vi tar in skattepengar för att på olika sätt använda pengarna ute i samhället där de gör mest nytta. Det är det som det här handlar om. Vi tror på fullaste allvar att i det läge som Sverige är nu med en strukturomvandling gör de här 5 miljarderna inte mest nytta inom restaurangbranschen. Jag tror att den branschen klarar sig på egna ben. Kanske de här pengarna hade gjort mer nytta i offentlig sektor, exempelvis inom äldreomsorgen där vi vet att personalen i dag håller på att slita ut sig fullständigt för att de är för få. Vi behöver unga människor även inom offentlig sektor i vård, skola och omsorg. Så kan man också använda våra pengar! Jag skulle vilja komma tillbaka till det här som handlar om unga och arbetslösa. Trots de satsningar som Alliansen och Folkpartiet har gjort på unga människor som Liselott Hagberg redogjorde för är ungdomsarbetslösheten bland de högsta i hela Europa. Det är ju lite märkligt. I det läget föreslår Folkpartiet att man ska sänka lönerna för de unga. Hur får man ökad tillväxt med sänkta löner? Jag hoppas att Liselott Hagberg kan redogöra för det här i kammaren i dag.
Fru talman! Jag ska bara helt kort säga att det är tydligt och klart att vi har olika synsätt. Carina Adolfsson Elgestam bekräftar bara synsättet att det är samhällets pengar. Jag tror på ett förhållningssätt där vi jobbar för breda skattebaser. Unga som får jobb får en lön som beskattas, och ju fler som är med och bidrar desto bredare skattebas får vi. Det är till nytta för samhället. Jag har ett sådant synsätt. När det gäller ungdomslöner tror jag också att Carina Adolfsson Elgestam och jag har olika synsätt. Lön är inte något som man har rätt till. Lön är något som man erhåller för att man producerar. Det är klart att det finns skillnader i vad en person som är helt ny på arbetsmarknaden producerar och vad en person som har lång erfarenhet på arbetsmarknaden kan producera. Alternativet är att unga står utanför, och för många unga i dag är det inte ett alternativ att, som Socialdemokraterna föreslår, satsa på ökad utbildning, för många av de unga som står utanför är en del av det gamla utbildningssystemet som Carina Adolfsson Elgestams parti stod för. Det är det som är skälet till att de har hamnat där de är. De har hoppat av utbildningar för att de är trötta på utbildningssystemet. Att medicinen då skulle vara mer utbildning för unga som är helt omotiverade ser jag som en dålig lösning. Det är mycket bättre att de här människorna får chans att komma in på arbetsmarknaden och visa sina förmågor, och sedan i nästa steg välja, när de är motiverade, att gå in i utbildning. Så har det fungerat för många och kommer att fungera även i framtiden.

Fru talman! Sverige har alltid haft en förmåga att anpassa sitt näringsliv till förändringar i omvärlden, och det är mycket beroende på att vi är ett litet exportland. Ända sedan Sverige etablerades som industriland har våra företag utvecklats framgångsrikt, och det är en tradition att bygga vidare på. Som centerpartister ser jag och mina partikamrater inte lösningen i särlösningar utan i en bred reformagenda för att stärka företagsklimatet i hela landet. Vi vet att företagens hemmaplan är att erövra marknadsandelar och utveckla sina produkter och tjänster. Politikens roll är att kratta manegen, helt enkelt. Därför är det viktigt med en bred reformagenda som skapar rätt förutsättningar för företagen att växa och anställa i hela landet. All typ av företagsamhet behövs i Sverige. Det är vi i Centerpartiet mycket väl medvetna om. Men vi måste bli bättre på att hitta en politik som möjliggör för alla typer av företag, små som stora, att kunna utvecklas efter behov. Som ett första steg i detta har jag och några av mina partikamrater fått förtroendet att jobba i en industripolitisk arbetsgrupp som är tillsatt av näringsministern och partiledningen. Arbetet har rubriken Vilka reformer krävs för Sverige som en uthållig industrination?, och vi ska försöka söka svaren på vad Centerpartiet behöver göra för att bli ännu vassare i vår företagarpolitik. Arbetsgruppen kommer att titta på vad vi från politiskt håll kan göra för att Sverige ska få ett företagsklimat i världsklass. Vi tittar på detta brett, och under våren ska vi i arbetsgruppen arbeta med några frågeställningar som jag nu tänker berätta om. Våra investeringar i forskning och innovation är världsledande. Hur ska vi kunna bli världsledande också när det gäller att få valuta för dessa pengar i form av nya etableringar och ökad produktion? Vilka skatter behöver förändras för att vår industri ska vara bland de mest konkurrenskraftiga globalt? Miljövänlig teknik och produktion blir allt viktigare. Vad krävs för att Sverige i framtiden både ska kunna utveckla och sälja grön teknologi och klimatvänlig energi? Hur ska vi finna finansiering till framtidens infrastruktursatsningar? Är det avgiftslösningar, privat-offentlig samverkan eller att sälja statliga bolag som är lösningen för Sverige? Kompetensförsörjningen är också avgörande för näringslivet. Hur kan vi främja livslångt lärande och locka hit fler talangfulla människor? Vi har börjat vår resa. I går var vi i Västerbottens inland och träffade en hel del företagare. Mycket av frågorna handlade om just infrastruktursatsningar och kompetensförsörjning. Jag hoppas att vi så småningom ska kunna återkomma med kloka förslag. När det gäller gruvnäringen tycker jag att det är väl värt att ta upp det igen. Jag gjorde det i ett inlägg för någon vecka sedan när vi talade om mineralfrågor, men det kan lyftas fram igen. Vi imponeras dagligen av svensk gruvnäring, och det är ingen slump att Sverige i dag är en av EU:s ledande malm och metallproducenter. Sverige är den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU. Dessutom hör vi till de främsta producenterna av basmetallerna koppar, zink och bly och av ädelmetallerna guld och silver. I grunden handlar vår framgång naturligtvis om vår berggrund men också om vårt stora kunnande. Trots det kan vi inte slå oss till ro. Näringen och det offentliga måste varje dag kämpa för att försvara vår position. Från regeringens håll pågår ett omfattande och ambitiöst arbete på området. Regeringen arbetar med en mineralstrategi. Vi har investerat i Malmbanan och förstärkt Sveriges geologiska undersöknings uppdrag. Det är förstås inte allt. För att näringen ska kunna utvecklas ytterligare krävs snabbare tillståndsprocesser vid etablering av ny verksamhet och vid expansion av befintlig. Processerna ska vara rättssäkra och får samtidigt inte hastas igenom och därmed kunna leda till stora negativa konsekvenser för miljön. Gruvnäringen är beroende av bra medarbetare, och i takt med branschens expansion är kompetensförsörjning en av de stora utmaningarna. Viktiga faktorer för att lyckas är att erbjuda intressanta arbetsuppgifter, attraktiva bostäder och naturligtvis fylla utbildningsplatserna inom till exempel geovetenskap och process och materialteknik. Här är det viktigt att branschen tillsammans med akademin tar ansvar både för att sprida en positiv bild av näringen och för att än mer kraftfullt arbeta för jämställdhet inom gruvbranschen, vilket skulle öppna upp rekryteringsbasen kraftigt. Mycket av gruvnäringens utveckling ligger i forskningen och i långsiktigt arbete. Regeringen kommer under hösten att presentera en ny forsknings och innovationsproposition som ska lyfta fram svensk forskning och under året även arbeta fram en nationell mineralstrategi. Den mineralstrategin kommer att knyta samman samtliga frågor som av branschen belysts som viktiga för gruvnäringens utveckling. En viktig del i arbetet med mineralstrategin är därför att göra den tillsammans med alla berörda aktörer. Just nu arbetas det intensivt med strategin, som ska vara klar till årsskiftet. Jag skulle vilja poängtera en sak som Näringsdepartementet jobbar intensivt med, och jag hoppas att det ska ge resultat. Det gäller riskkapitalavdrag. Vi hoppas att allmänheten med sina besparingar ska kunna bidra till riskvilligt kapital, det vill säga ett slags folkhemskapitalism. Jag har träffat flera företag som ibland är i behov av en mindre summa, låt oss säga 30 000 kronor, men de får inte låna från banken. Om man införde ett riskkapitalavdrag skulle moster Agda och kanske ett par grannar kunna gå in och satsa en del av sina besparingar och samtidigt kunna göra ett avdrag i deklarationen. Det skulle skapa incitament för folkhemskapitalet och utgöra ett viktigt bidrag när det gäller riskkapital. Slutligen vill jag påpeka att hela Sverige ska växa. För att det ska ske behövs ett helhetstänkande på flera nivåer - kommun, landsting, stat. I går besökte jag Dorotea och Vilhelmina. Det som pågår i Dorotea, och även i Åsele, är att landstinget lägger ned sjukvården i inlandet. Man drar in ambulanser. Folk får i praktiken ligga i bakluckan på akutbilar. Man vill dra ned på akutplatserna och kraftigt inskränka öppettiderna i Dorotea. I Dorotea träffade jag ockupanter av sjukstugan, och jag vill säga att de är fantastiska hjältar som orkar befinna sig där dag som natt. De sätter ned foten. Nu är det nog. Nu måste man sluta avveckla alla servicepunkter på landsbygden. Det är jätteviktigt att den socialdemokratiska ledningen i Västerbotten inser detta. Samma sak pågår i Norrbotten och säkert också på många andra ställen. Det är inte så röststarkt där, och därför är det kanske lättare att dra in på dessa orter. Men, mina vänner, det är också början till slutet. Finns inte grundläggande service som akutsjukvård och skolor kommer det inte heller att finnas några företag med möjlighet att växa. Avslutningsvis vill jag kraftfullt betona att jag och Centerpartiet vill att landsbygden ska leva och växa. Ingen ska tvivla på Centerpartiets ambitioner i det avseendet. I detta anförande instämde Mats Odell .
Fru talman! Det är klart att det är ett problem på landsbygden när servicen försvinner. Jag kan inte låta bli att fundera över just Dorotea och problematiken med akutsjukvård, ambulans och så vidare. Vi löntagare och andra har fått ganska kraftiga skattesänkningar, och när vi får skattesänkningar och staten därmed lägre inkomster är det kommuner och landsting som betalar. Det kanske är det som är en del av vardagen uppe i Dorotea, vad vet jag. Oavsett om en kommun styrs av socialdemokrater eller centerpartister är man beroende av vad som sker på nationell nivå. Det är väl det som pågår i Helena Lindahls vardag. Med tanke på skatteutjämningen och det förslag som finns, som skulle hjälpa Helena Lindahls hemtrakter, vore det bra om vi fick se att det förslaget blev verklighet. Det kanske är det som är bekymret, och då hänger det på alliansregeringen att det verkställs. Jag skulle också vilja säga något om industripolitiken. Det är jättebra att regeringen jobbar med det, men jag hörde inte någonting om när man ska vara färdig med allt som man tittar på. Strukturomvandlingen pågår nu. Vi har inte tid att vänta med kompetensutvecklingen. Den måste börja nu så att industrin får tag i rätt personal oavsett om det är ingenjörer eller folk kopplade till LO-kollektivet som efterfrågas. Det är vad det handlar om när vi ska höja produktionen och produktiviteten.
Fru talman! När det gäller Västerbottens läns landsting har ekonomin länge misskötts av den S-styrda ledningen. Det har inte fattats pengar för landstinget i Västerbotten. De har fått mer pengar av alliansregeringen än de någonsin fått tidigare. Det handlar om prioriteringar. Man prioriterar bort Västerbottens inland. Tänk om man tagit bort en vårdcentral eller akutplatser i Umeå, där det finns ganska många vårdcentraler. Nej, det törs man inte göra för där finns alldeles för många väljare. Rösterna hörs inte lika tydligt från Dorotea. Sanningen måste fram. Nu har man satt ned foten, och det är en symbol för hela Norrlands inland. Där är Socialdemokraterna svaret skyldiga. Jag glömde att säga att den interna industripolitiska arbetsgrupp som Centerpartiet har ska presentera ett förslag om två månader. När det gäller mineralstrategin, kompetensförsörjningen och annat som jag nämnde kommer det vid årsskiftet. Det är viktigt att ta fram en gedigen strategi och inte hasta fram. Jag förstår vad Carina Adolfsson Elgestam menar när hon säger att det är bråttom, men det är viktigt att vara lyhörd gentemot dem som det berör och presentera någonting brett som håller.
Fru talman! Vad gäller landstingspolitiken beslutas den av landstingsfullmäktige. Min fråga var närmast kopplad till skatteväxlingen. Det hade varit intressant om Helena Lindahl svarat med tanke på det förslag som ligger men som inte är genomfört och som jag tror att många kommuner och landsting i hela landet är i stort behov av, särskilt i glesbygden. Det finns glesbygd i hela Sverige, inte bara uppe i Norrbotten och Västerbotten. Utifrån tanken att hela Sverige ska få möjlighet att växa, som Helena Lindahl uttryckte i sitt anförande, kunde det vara intressant att få ett svar här i kammaren från Alliansen till företagarna nere i Småland, Halland och Skåne, som hör till elprisområde 4. Med jämna mellanrum och i ett årsperspektiv har de betydligt högre energikostnader. I en alltmer konkurrensutsatt värld kan inte det vara okej. Vad ska de här företagen och det här näringslivet göra? Det är inte konkurrens på sjysta villkor, för de har inte samma villkor vad gäller energipriserna. Vad ska de göra? Vad ska jag säga till Lars hemma i Småland som med ganska stor sannolikhet kommer att förlora 500 000-600 000 kronor jämfört med motsvarande företag som drivs i Stockholmsområdet, i område 3? I område 2 och område 1 blir det ännu större skillnad. Vad ska jag säga till honom utifrån alliansregeringens näringslivspolitik?
Fru talman! När man diskuterar Sveriges näringsliv och utvecklingen av detta är det jätteviktigt att komma ihåg att det också finns ett stort ansvar både på landstingsnivå och på kommunnivå. När det gäller den del av landet som jag kommer från, det vill säga norra Sverige, som är väldigt rött, tycker jag i mångt och mycket att Socialdemokraterna inte tar sitt ansvar för landsbygdsutvecklingen. Jag kan göra en hur lång lista som helst. I min egen hemkommun, Robertsfors, drar man bort delar av en fantastisk miljöskola i en av byarna. Samtidigt skyltar man vid E4: Sveriges bästa kommun! Jag tycker att det är ett hån. Hur ska man kunna locka dit barnfamiljer om man börjar lägga ned skolor, akutsjukvård eller vad det nu kan vara? Dessutom tycker jag att det är dags att Socialdemokraterna kommer med ett förslag om flyttbidrag tillbaka till landsbygden. En gång i tiden delade ni ut flyttbidrag för att folk skulle dra sig därifrån. Jag har också några frågor och synpunkter. När Carina Adolfsson Elgestam pratar om näringslivsutveckling undrar jag: En kilometerskatt på lastbil, hur gynnar det gruvnäringen och skogsnäringen? En fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga, hur motverkar det ungdomsarbetslösheten? Ni har pratat om någon form av förmögenhetsskatt. Hur leder det till mer riskkapital?

Fru talman! Utskottet har beslutat om en så kallad förenklad behandling av motionsärendena. Det finns egentligen ingenting att invända mot det, då ställningstaganden till likartade motioner har gjorts i betänkanden under 2011. Jag vill dock hänvisa till Sverigedemokraternas särskilda yttrande som finns i detta betänkande. Fru talman! Jag skulle vilja börja med att beklaga det som nu sker med Astra Zenecas forskningsverksamhet i Sverige. 1 100-1 200 högkvalificerade tjänster försvinner, de flesta i Södertälje. Vi har genom årens lopp sett flera exempel på sådana företagsflyttar i en riktning som allt som oftast gått från Sverige till andra länder, även om det också finns en del exempel på det motsatta. Storföretagen är numera globala. Produktionen och nu också forskningen blir än mer koncentrerade till vissa specifika centrum. Storföretagen har, brutalt sagt, blivit för stora för många av sina egna ursprungsländer. De största svenska industriföretagen har visserligen ökat försäljningen med tvåsiffriga procentbelopp under de senaste åren, men när det gäller antalet anställda i Sverige är ökningen blygsam. Nyanställningar sker i stor utsträckning utomlands, inte alltför sällan genom uppköp av andra bolag. I fallet Ericsson har det totala antalet anställda ökat med drygt 14 000 under fjolåret, men i Sverige har det skett en minskning. Samtidigt får vi ha i åtanke att den ekonomiska expansionen till stor del sker i länder som just har kommit in i den tillväxtfas som Europa och USA var inne i under efterkrigstiden. Länder som Kina har uppvisat tillväxtsiffror på uppemot 8-9 procent år efter år. Indien och Brasilien står på tur. En ökad tillväxt i dessa länder innebär naturligt en ökad lokal efterfrågan på kvalificerade produkter och tjänster som vi i väst trott att vi har haft ett slags ensamrätt på. En ökad tillväxt i dessa länder ger också möjlighet att satsa mer på lokal forskning och utveckling och i en bortre förlängning skapa gynnsamma villkor för företagsetableringar. Det innebär i sin tur att utveckling och forskning riskerar att flytta ut från Sverige till exempelvis Kina. Så ser det ut. Fru talman! Nu ska verkligen inte allt målas i svart, utan vi kan också se att det finns områden där svenska företag hävdar sig väl och är världsledande. Det finns fortfarande en stor och outnyttjad exportpotential vad råvarutillgångar anbelangar. Det har inte minst den supercykel som startade i början på 2000-talet i Kina visat. Sverige har förmånen att ha en mineralrik berggrund och en relativt väl utbyggd infrastruktur. Den globala efterfrågan på järnmalm kommer enligt vissa bedömare att dubblas fram till 2030. Skogsindustrin är fortfarande en viktig basindustri och en betydelsefull näringsgren med hänsyn tagen till Sveriges nettoexportinkomster. Basindustrin sysselsätter fler än 350 000 personer, och indirekt sysselsätter tillverkningsindustrin närmare en och en halv miljon människor. Basindustrin är dessutom en viktig inköpare av kvalificerade tjänster. I det här sammanhanget kan inte nog betonas hur väsentligt det är med en säker och prisvärd energitillförsel för att inte arbetsplatser ska förloras i den hårda internationella konkurrensen. Industrin kräver bland annat besked om hur den långsiktiga energipolitiken ska utformas. För oss sverigedemokrater är utveckling och förnyelse av kärnkraften den väg Sverige bör satsa på. Beslut om detta måste tas snart. Att pappers och massaindustrin skulle börja lägga ned verksamhet i Sverige på grund av energipriserna är en situation som i dag kanske inte direkt är aktuell, men hur ser det ut om säg tio år? Fru talman! Vad finns då att göra? Självklart måste vi slå vakt om de storföretag som finns i landet och ge dessa goda förutsättningar för att utvecklas. Förutsättningarna kan bestå av satsningar på infrastruktur eller stimulans till forskningssamarbete. Men för att rejält öka antalet arbetstillfällen är det småföretagen som vi måste satsa på. Endast 0,1 procent, 1 promille, av företagen kan betraktas som storföretag, det vill säga med fler än 250 anställda. Faktum är att nästan 50 procent av de privatanställda arbetar i företag med mindre än 50 anställda. De framtida nya arbetstillfällena måste således till stor del komma från småföretagen. Att öka småföretagens möjligheter att ge sig in på en exportmarknad är onekligen en väg som måste betecknas som spännande och dessutom nödvändig. Hur glädjande utvecklingen än är inom mineralnäringen just nu skadar det aldrig att det finns fler ben att stå på. Vi sverigedemokrater har tidigare i vår budgetmotion föreslagit just exportfrämjande åtgärder genom att avsätta större resurser till Exportrådet. Regelförenklingsarbetet måste fortsätta med kraft. Företagare och entreprenörer ska inte fastna i byråkrati och regelkrångel. Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om utbildning och näringsliv. Historiskt sett har det visat sig att de länder som satsat på högkvalificerad utbildning inom teknik och vetenskap haft ett försprång gentemot andra länder. Utbildning är grundbulten i allt framåtskridande. Det är i sanning beklagligt att Sverige nu har en massarbetslöshet - jag vill kalla det så - bland ungdomarna. Det finns 147 000 arbetslösa ungdomar i åldern upp till 24 år. Det motsvarar en arbetslöshet på 25,2 procent. Det är helt enkelt förskräckliga siffror. Att i det läget tala om en arbetskraftsimport som lösning på det hela får mig minst sagt att lyfta på ögonbrynen. Att få våra svenska ungdomar ut i arbetslivet är givetvis en fråga som måste lösas, och det snart, för att vi inte ska få en helt förlorad generation. Visst saknas det folk inom yrken med de högst kvalificerade utbildningsnivåerna, såsom civilingenjörer, läkare och sjuksköterskor, men vi kan också se att det så kallade bristindexet ligger över 3 på en skala mellan 1 och 5 inom en mängd andra yrken, som entreprenadmaskinförare, bussförare, lastbilsförare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, kockar och murare. Det är hög tid att uppgradera de yrkestekniska utbildningarna inom gymnasieskolan. Vi har helt enkelt inte råd att slarva bort våra ungdomar.

Fru talman! Det är lite ovant för mig att komma så här sent på talarlistan. När man som opposition brukar granska och kommentera det regeringen föreslår känns det lite avigt att vara ute som sista parti i debatten. Det innebär också att jag lite grann får lägga om hela min strategi och i mitt anförande, kommentera lite av det som har sagts från regeringspartierna och samtidigt försöka att baka ihop det med de förslag som Vänsterpartiet har. Jag får se hur jag lyckas med det. När vi talar om näringspolitik borde vi egentligen tala om flera olika politikområden, alldeles som Liselott Hagberg sade. Det är grundförutsättningarna för att ha ett växande näringsliv som man behöver poängtera betydligt mer. Infrastrukturfrågorna är grundläggande för att få en tillväxt i Sverige. Vi ser att vi i dag har stora brister. Jag tänker på järnväg och också på telekommunikationer. Stor vikt ska givetvis också läggas på arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om skatter, juridik och så vidare. Därför är det intressant att se vilka förslag regeringspartierna lägger fram eller har föreslagit och tagit upp i diskussionen. Man har inte med ett ord nämnt de grundläggande frågorna som infrastruktur, telekommunikation i hela landet och järnvägar för gruvnäringens utveckling. Man har heller inte talat om hur man vill förenkla de små företagens vardag i dag. Man har inte sagt ett ord om det. Det enda som man har lyft upp som konkret exempel är moms och restaurangnäringen. Det är synd. Det vi kan se i dag som väldigt många småföretagare upplever som besvärligt är det ökade antal bluffakturor som kommer. Vi har förslag på att man ska se över det. Det handlar också om de felinbetalningar som i dag görs på skattekontot där man missat inbetalningen. Det behöver man också se över så att det blir lättare att få rätt när man har gjort fel. Men ingenting kommer från regeringens sida när det gäller att förenkla. Vi har lagt fram förslag om att slopa sjuklöneansvaret de första 14 dagarna för småföretagarna. Det har vi drivit i tio års tid. Nu kan vi se att det är flera partier som tar upp den frågan. Men från regeringens sida kommer inte ett ord. Vi har lagt fram förslag om att stimulera forskning och utveckling för de små och medelstora företagen genom ett skatteincitament. Regeringen talar om det, vi har lagt fram förslag. Vi har lagt fram förslag om att ge egenföretagarna möjlighet till en karensdag, det som regeringen slopade. Nu återkommer det igen. Vi vill också se en bättre koppling mellan sjukförsäkringssystemet och det man får ut så att det åtminstone liknar det som man har som anställd. Inte heller där har regeringen lyckats presentera någonting. Detta är saker som på ett betydande sätt skulle förenkla för företagen och göra vardagen något enklare och lite tryggare. Men det kommer inte några förslag. Vad talar man om? Jo, man talar i generella termer om innovationer och kunskapsdriven utveckling. Men det finns inte några konkreta förslag. Man talar om att prickskytte är bättre än bombmattor. Men det är bara lösplugg ni laddar med. Det finns ingenting konkret när det gäller den kunskapsdrivna utvecklingen. Jag ska inte säga att Vänsterpartiet har svar på alla frågor.

Det leder inte till innovationer. Vi kan möjligtvis få någon mer Nobelpristagare i Sverige. Det kan i och för sig vara trevligt. Men det leder inte till idéer som kan kommersialiseras på en marknad till nya produkter eller tjänster. Det är där tillväxten måste komma. Där måste vi också se Sveriges regerings och statens roll i hela systemet. Vi måste ha mer statligt riskkapital som går in där det privata inte orkar med eller inte vill gå in. Det är vad man kallar dödens dal. Det är där idéer är i ett sådant stadium att det står och väger. Man ser inte om det blir kommersiellt gångbart eller inte. Där måste staten gå in och ta ansvaret för att bygga demonstrationsanläggningar och testanläggningar. Jag väntar fortfarande på ett svar från regeringssidan. Det handlar också om innovativ upphandling, som Vänsterpartiet har tjatat om väldigt länge. Det offentliga upphandlar för ungefär 600 miljarder per år. Att avsätta en del, ett par procent, av det till innovativa upphandlingar skulle på ett betydande sätt påskynda den tekniska utvecklingen och skapa nya innovationer. Det finns en rad områden där jag skulle vilja se förbättringar. Det handlar framför allt om landstings och universitetssjukhusens möjligheter att vara pådrivande för att få fram nya organisationer inom sjukvården eller nya mediciner genom att ha innovativ upphandling när det gäller läkemedel eller hjälpmedel. Det finns möjligheter inom en rad områden. De statliga myndigheterna skulle kunna göra betydligt mer. Jag vill här och nu säga att det är en väldig skillnad på den teknikupphandling som sker i dag och som har skett under lång tid och innovativ upphandling. Vi måste ha klart för oss att det är en väldig skillnad. Det handlar om att beställa det som kanske inte i dag finns klart på marknaden, utan vi har någonting som vi vill ha som driver på utvecklingen i en viss riktning. Det är vad vi måste göra. För att stärka forskningen bland de små och medelstora företagen vill vi ha ett skatteincitament för dem, vilket vi också har föreslagit i vår budgetmotion. De förslag som vi har när det gäller riskkapital, forskning och utveckling och sjuklöneansvar måste vi ställa mot att sänka restaurangmomsen. Vad är det som driver den ekonomiska utvecklingen på ett sådant sätt så att vi har någonting som vi ska leva av också i morgon? Ja, inte är det restaurangmomsen. Vi måste skapa mervärde så att hela samhällets ekonomi kan växa. Då kommer också turist och besöksnäringarna att växa. När vi talar om den innovativa utvecklingen, som jag har varit inne på väldigt mycket, måste vi se över samordningen mellan det statliga riskkapitalet i dag. Det finns i dag utspritt på Almi, Innovationsbron, Inlandsinnovation och Fouriertransform. När de ibland agerar inne på varandras områden förstår vi att det inte finns någon samordning över huvud taget. När de dessutom inte agerar där de borde agera, där det saknas kapital, måste det till en samordning av det hela. Det är en fråga som Vänsterpartiet driver i stor utsträckning. Därför blir det väldigt förvånande när jag hör att staten inte ska lägga sig i detta. Jag tror att det var Johan Johansson som sade så här: Inget statligt stöd till vissa näringar. Men det är precis det regeringen har gjort när det gäller Volvo, till exempel. Alldeles nyligen har man gått in med en satsning på 400 miljoner tillsammans med Volvo. Vi har Fouriertransform som ger ett direkt stöd till en viss bransch. Min fråga blir givetvis: Ska dessa läggas ned, eller ska de vara kvar? Eller är ni inte överens internt om hur det ska vara i framtiden? Det blir alltså så att staten har ett givet ansvar där det privata inte klarar av det. Vi har det när det gäller landsbygdsutvecklingen och företagarna där. Vänsterpartiet har lagt fram en rad förslag som vi har presenterat här i budgeten vid olika tillfällen. Vi har en regering. Vi har lyssnat till Helena Lindahl som har förfasat sig över utvecklingen på landsbygden. Men vi har ju en regering som driver på den utveckling som hon förfasar sig över. Det är under denna period som vi har lagt ned Försäkringskassan, och det är under denna period som Arbetsförmedlingen har försvunnit i många små kommuner. Vi har haft en interpellationsdebatt med Mats Odell tidigare när det gäller servicepunkter och Försäkringskassans agerande runt om i Sverige. Ni sitter på makten. Ni har möjligheter att bedriva den politik som ni är här och pratar om, och ni gör inte det. Fru talman! Jag har försökt hålla ihop det här på något sätt, och jag hoppas att jag har kunnat föra fram Vänsterpartiets syn på vad som behöver göras och samtidigt i viss mån kritisera den borgerliga politik som förs på näringspolitikens område.

Herr talman! Det är svårt att inte känna sympati när man lyssnar på Kent Persson. Han är alla goda gåvors givare och slår in ganska många öppna dörrar. Men han gör det med charm och ett leende, och det är ju alltid trevligt. Problemet är inte de förslag som Vänsterpartiet kommer med, för de överensstämmer i många delar med sådant som regeringen föreslår. Problemet är, när man tittar på Vänsterpartiets politik totalt sett, hur ni finansierar de förslagen. Ni vill stänga ned 40 procent av elproduktionen genom att avveckla kärnkraften. Det är ett förslag som naturligtvis är ett dråpslag mot den basindustri som vi har som dominerande arbetsgivare i ett 90-tal kommuner runt om i Sverige. Det är klart att det är den helheten som gör att bilden inte blir lika positiv som när man bara läser det särskilda yttrande som Kent Persson har fogat till utskottets betänkande. Kent Persson säger att det regeringen säger är bara prat men att Vänsterpartiet har lagt fram förslag. Då vill jag erinra om att det pågår ett arbete med både forsknings och innovationsproposition och att en innovationsstrategi är på väg fram. Jag förstår otåligheten, men detta är produkter som kommer att presenteras i närtid. Vi får ta debatten när förslagen kommer, om Kent Persson då tycker att förslagen är otillräckliga. I så fall får vi diskutera det. Men förslagen är på väg fram.
Herr talman! Tack för repliken! Det var trevligt i alla fall. Beträffande att Vänsterpartiet på något sätt skulle ha samma politik som regeringen: Skillnaderna är väldigt tydliga. Vi har föreslagit konkreta åtgärder, medan ni har föreslagit utredningar. Innan vi har sett vad regeringen törs eller kan leverera kommer vi att framhålla de förslag som vi har presenterat i årets budgetförslag, och året dessförinnan hade vi också med mycket om innovationsstrategi. Det är en politik som vi har fört under tre års tid, även tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Så länge regeringen inte klarar av att leverera något kommer ni att få kritik, där vi lyfter fram de förslag vi har. Vi kommer också med ytterligare förslag i den delen. När det gäller kärnkraften har vi sagt att kärnkraften ska avvecklas när vi kan avveckla den. Det ska göras så att det inte hotar försörjningstryggheten eller sysselsättningen. Den politiken ligger fast. För att klara av det förordar vi från Vänsterpartiet en betydligt mer aktiv energipolitik än vad regeringen föreslår när det gäller förnybar energi, utbyggnad av infrastruktur i fråga om energi och beträffande energieffektivisering. Det är en politik som Mats Odell känner till. Vi anser inte att kärnkraften hör hemma i det svenska energisystemet utan ska avvecklas i den takt som vi klarar av att göra det.
Herr talman! Det är kanske inte så att vi har samma politik, men ni föreslår riskkapitalavdrag och säger att Sverige behöver en innovationsstrategi, utan att precisera exakt hur den ska se ut, att det behövs en fungerande infrastruktur för transporter och att det största problemet är bristen på växande småföretag. Det är väldigt allmänt hållet. Jag inser att man i ett så här kort särskilt yttrande inte utvecklar detaljer. Men väldigt mycket av detta är sådant som regeringen redan är i gång med. Beträffande riskkapital lade till exempel Företagsskattekommittén för drygt en månad sedan fram sitt första delbetänkande, som jag kan säga att jag och mitt parti inte tycker går tillräckligt långt. De föreslår en kredit, men vi anser att det bör vara ett riktigt avdrag. Det är en sak som nu diskuteras, och det kommer ett förslag från regeringen. Vi kan också ta upp den tråd som Kent Persson hade uppe när det gäller Fouriertransform. Det är ett projekt som pågår, och det är inget som regeringen har för avsikt att ta tillbaka. Det har gjorts satsningar också på fordonssidan, och det finns inga planer på att de ska avslutas. Kent Persson säger också att det saknas kapital och att staten ska gå in då. Det är där som vår principiella skillnad ligger. Staten är inte den som ska äga småföretag och gå in med ägarkapital. Däremot ska det finnas ordningar som skapar förutsättningar för att små och medelstora växande företag kan få tag på riskkapital. Det är människor av kött och blod som bör vara de som satsar det kapitalet och som intresserar sig för hur det utvecklas i de verksamheter som man tycker är värda att satsa på. Skattebetalarna bör inte bli ägare till landets småföretag.
Herr talman! Det Mats Odell nämnde har Vänsterpartiet inte heller föreslagit. Däremot ser vi att staten har en viktig roll när det gäller riskkapital. Det finns brister i dag när det gäller riskkapital. Det är inte bara Vänsterpartiet som påpekar det. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har påpekat det. Industrirådet har påpekat det. En rad andra institutioner har också påpekat att det finns brister när det gäller riskkapital. Vi föreslår att där det privata av olika anledningar inte går in - därför att riskerna är för stora - kan staten fylla en roll. Det är oerhört viktigt i strategin, om vi lyckas kommersialisera de idéer som finns så att det blir ett värde på en marknad i form av nya varor och tjänster. Det är vad hela innovationsstrategin går ut på. Det är ett oerhört konkret förslag från Vänsterpartiet, medan regeringen låtsas som om det regnar. Det andra vi föreslår när det gäller riskkapital är stöd för att få i gång forskning och utveckling när det gäller små och medelstora företag. Vi föreslår ett skatteincitament för forskning och utveckling där, för att öka deras motivation till forskning och utveckling. Det är också ett konkret förslag i en innovationsstrategi. Innovativa upphandlingar är en tredje del i det, och sedan har vi en rad andra förslag som finns med i vår budgetmotion. Så nog har vi konkretiserat. Man skiljer på politikens roll och de som ska göra det här. För mig och Vänsterpartiet är det viktigt att vi har klart för oss att vi ska tala om vad som ska göras. Hur det ska göras ska våra myndigheter och företag bestämma. Ramarna ska vi sätta upp, och det har jag försökt påpeka i debatten.

Herr talman! I gårdagens DN kunde man se att flera statliga riskkapitalister har gott om pengar som inte investeras. Över 9 miljarder finns tillgängliga hos sex aktörer. I både sitt anförande och sitt särskilda yttrande driver Kent Persson linjen att mer statligt riskkapital behövs. Slutsatsen borde nog vara att det statliga riskkapitalet borde användas klokare. Family, friends and fools är de traditionella investerare som företagare vänder sig till när de behöver riskkapital, framför allt i tidiga skeden. Det gäller framför allt de företag som har affärsidéer som traditionella riskkapitalister inte är intresserade av, det vill säga alla levebrödsföretagare som behöver finansiering av sina affärsidéer. Jag är intresserad av att höra hur Vänsterpartiet kommer att verka för att de privata förmögenhetsbildningar kan ske som är så viktiga för att family, friends and fools och även affärsänglar kan ägna sig åt investeringar.
Herr talman! Det behövs samordning av det statliga riskkapitalet som är utspritt på olika områden. Det tog jag också upp i mitt anförande. Det är just bristen på samordning som gör att man går in och investerar i varandras bolag. Dessutom används riskkapitalet inte som det är tänkt att användas och där det saknas. Det finns flera utredningar som visar samma sak. Det behövs mer av det vi kallar riskkapital. Industriforskningsinstituten kan behöva en större basfinansiering av sin testverksamhet som är en viktig brygga mellan akademi och företag. Framför allt kan det behövas ett nytt institut för läkemedel, vård och omsorg med tanke på det som hänt Astra Zeneca. Den delen är alltså viktig. Vad gäller privat kapitalbildning och affärsänglar tog regeringen bort förmögenhetsskatten för att få tillbaka kapital. Motivet var att det skulle investeras här. Men har de pengar som kommit tillbaka verkligen investerats där det finns behov? Svaret är nej. Det har investerats i fastigheter, och det var inte riktigt tanken. Därför finns det ett behov. Det privata riskkapital som finns i dag investeras i sjukvård och skolor. Där tjänar man pengar oavsett konjunkturläge.
Herr talman! Det är nog ändå klokt att försöka underlätta för privatpersoner att investera i små och medelstora företag. När man läser Vänsterpartiets och Kent Perssons särskilda yttrande får man intrycket att utländskt kapital inte alltid är bra. Det förs ett resonemang om att utländskt kapital leder till att jobb hamnar utanför Sverige. Jag ser mycket positivt på Facebooks investeringar i Luleå. Jag ser också mycket positivt på kinesiska investeringar i svensk fordonsindustri och på att kanadensiskt kapital tillsammans med norskt kapital investeras i gruvnäringen här i Sverige. Jag tror inte att det här hade kommit i gång om vi inte hade fått detta inflöde av investeringar. Ska vi inte välkomna investeringar som kommer utifrån?
Herr talman! Jag är lite fundersam över frågan. Jag hade förstått den om jag hade sagt att det inte var bra. Då hade vi kunnat ha en debatt. Givetvis ska vi ha utländska investeringar. Precis som vi har svenska investeringar i andra länder och stimulerar det är det helt okej att vi har utländska investeringar här i Sverige. Jag kan dock kritisera AP-fonderna för att de inte tycker att det är intressant att investera i gruvnäringen. Basindustrin är en verksamhet som bygger på de råvaror vi har i skog och mark. Vi måste bruka dem med stor försiktighet, för det handlar om vad också kommande generationer ska leva av. Därför måste vi ha begränsningar av hur mycket som ska tas ut och på vilket sätt. Problem uppstår om till exempel Pajala kommun inte kan dra nytta av investeringarna, om vi får ett förhållande där bolagsbeskattning sker utomlands och man flyger in arbetskraft så att det inte blir någon lokal beskattning utan kommunen bara står med kostnader för verksamheten. Då måste man ifrågasätta hur de utländska investeringarna sker och på vilket sätt de kommer lokalsamhället till godo.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att det under debatten har talats ganska förklenande om branschprogram, eller strategiska program som vi numera kallar det för. Jag tänkte bidra med en liten illustration av varför jag blir så frustrerad när jag hör anklagelserna mot branschprogrammen. Jag kommer från Södertälje, och där blir nu 1 100 personer av med jobbet på grund av Astras nedläggning. Dessutom berörs kanske ytterligare 400 personer i servicenäringarna runt omkring Astra. I Södertälje har kommunstyrelsens ordförande fått reda på att den av staten utsedda förhandlingsmannen, Lars Leijonborg, inte anser sig ha något ansvar för det inträffade. Därför känns det ganska underligt att höra borgerliga företrädare tala förklenande om behovet av branschprogram. År 2005 satte den socialdemokratiska regeringen i gång ett stort arbete tillsammans med life science-branschen för att ta fram ett strategiskt utvecklingsprogram för denna viktiga näring, inte minst exportmässigt. Detta arbete kastade den borgerliga regeringen vid tillträdet 2006 omedelbart i papperskorgen och skrotade. Om Sverige hade fortsatt att arbeta i samverkan mellan samhälle, akademi och stat i den för Sverige så viktiga exportnäring som life science-branschen utgör, hade då de 1 100 jobben vid Astra och de 400 servicetjänsterna behövt gå förlorade? Det kan vi givetvis inte svara på, men jag är övertygad om att förutsättningarna för överlevnaden av en stark forskningsmiljö i Södertälje hade varit betydligt bättre om vi som nation, precis som många andra länder, på ett tidigt stadium hade fullföljt arbetet med en samverkan mellan stat, akademi och näringsliv för denna bransch. De egna statliga organisationerna, som exempelvis Vinnova, och företrädare för näringslivet protesterade ganska högljutt redan för flera år sedan mot att ingenting hände från den svenska regeringens sida när det gällde life science-branschen. I andra länder, som till exempel Storbritannien, Holland och USA, har man, trots att man har borgerliga regeringar som företräder nationens intressen, sett det som strategiskt viktigt med en samverkan mellan näringsliv, stat och akademi. Vad är det som gör att det är så annorlunda i Sverige? Varför är inte vi i behov av strategiska program där samhälle, akademi och näringsliv samverkar, när man i länder som redan nu har ett försprång i många av dessa branscher ser det som absolut nödvändigt för att kunna konkurrera i vår globaliserade värld? Jag undrar: Varför denna beröringsskräck? Marknaden har inte visat sig kunnat lösa frågan om våra exportmöjligheter när det gäller läkemedelsindustrin. Min fråga är: Varför beröringsskräcken? Varför vill inte regeringen och dess företrädare i kammaren ha gemensamma arbetsprogram - strategiska program - mellan näringsliv, akademi och samhälle när man i alla andra länder tycker att det är en viktig framgångsfaktor?

Herr talman! Det är naturligtvis värdefullt när en riksdagsledamot från en ort som drabbas drar en lans för sin ort och för åtgärder som skulle kunna vända utvecklingen. Det handlar inte om att Astra Zeneca lider brist på pengar. Astra Zeneca är det företag som betalar in mest skatt av alla företag i Sverige. Man har en väldigt god ekonomisk situation. Man har ett samarbete när det gäller forskningsinriktning i olika forum som Vetenskapsrådet och olika forskningsinstitutioner i life science-sektorn. Vad jag tror skulle behövas är snarast att vi i den nya forskningsproposition som arbetas fram får ett nytt forskningsråd för life science-sektorn och att man tar ett större grepp om denna mycket viktiga näringsgren som står för en så stor del av svenska exportinkomster. Det handlar inte om brist på statligt engagemang i Södertälje. Det handlar om ett strategiskt beslut i Astra Zenecas styrelse att helt lägga om forskningspolicyn. Inga skattepengar i världen hade kunnat ändra på detta. Jag tror att Ingela Nylund Watz har fullständigt fel i sin analys. Det handlar om att Sverige ska fortsätta att vara en forskningsnation. Regeringens ambition är att 1 procent av bnp ska användas till offentligt finansierad forskning. Det är en politik som är helt central för att Sverige ska kunna fortsätta att vara en välfärdsnation. Jag ser med tillförsikt fram mot den forsknings och innovationsproposition som kommer att läggas på riksdagens bord, och hoppas att vi kan hitta breda överenskommelser om en så viktig del av Sveriges välståndsskapande krafter. Det är inte brist på statligt engagemang som gör att Astra Zeneca och andra stora life science-företag i dag omstrukturerar sin forskning.
Herr talman! Min poäng var att använda det som nu har hänt i Södertälje som en illustration av det förhållningssätt som den svenska regeringen har haft ända sedan sitt tillträde 2006 när det handlar om hur näringslivet, akademin och samhället ska samverka - eller rättare sagt inte samverka. Vid sitt tillträde sade statsministern ganska tidigt att näringslivet är ett särintresse. Det har präglat näringspolitiken ända sedan regeringen tillträdde 2006. Det man framför allt lyfte fram som illustration är det som man lite förklenande har kallat gammal socialdemokratisk 70-talspolitik med branschprogram. Den typ av strategiska samverkansprogram som vi i Sverige har arbetat med i många år, till exempel när det gäller life science, valde regeringen att slänga i papperskorgen. Jag hävdar att det har bidragit till att vi på flera områden halkar efter när det handlar om utveckling och konkurrenskraft i Sverige. Det var min poäng att med vad som nu har hänt i Södertälje illustrera hur det kan gå när man inte har ett tydligare samarbete med näringslivet från den här kammaren eller från regeringen och samhället. Min poäng var inte att fundera över om det här ändå hade hänt i Södertälje. Det är mycket möjligt; det har Mats Odell rätt i. Det beror på hur vi över huvud taget ligger till konkurrensmässigt globalt sett. Min poäng är att Sverige ända sedan 2006, när regeringen slängde branschprogrammet i papperskorgen, har saknat en nationell gemensam strategi för hur vi ska kunna upprätthålla konkurrenskraften i en för Sverige så viktig bransch som läkemedelsindustrin. Det är vi ju överens om.
Herr talman! Först vill jag korrigera Ingela Nylund Watz. Statsministern har inte sagt att näringslivet är ett särintresse. Han har sagt att vissa av näringslivets organisationer är ett särintresse. Det är stor skillnad. Om Ingela Nylund Watz tror att det var branschprogrammen, exempelvis på life science-området, som höll Sverige under armarna är det en uppfattning som hon nog är ganska ensam om utanför det socialdemokratiska partiet. Sverige är ju en framgångssaga. Det beror på att vi har goda förutsättningar för forskning och utveckling och att det satsas mycket. Den här regeringen har gjort enorma satsningar på att öka de statliga insatserna på forskningsområdet. Ingela Nylund Watz har en poäng i att vi måste samverka. Det tror jag att vi kan enas om. Jag fick nyss lära mig att det inte längre heter branschprogram, utan något annat som jag nu inte minns. Vi behöver samverka, men det är inte i första hand de statliga insatserna som garanterar konkurrenskraften utan att vi har goda och bästa tänkbara förutsättningar för enskilda och företagare att utveckla sin verksamhet i vårt land.
Herr talman! Jag kan gärna korrigera mig och säga att näringslivets organisationer uppenbarligen är ett särintresse. Jag tycker inte att det gör vare sig till eller ifrån. Det illustrerar i alla fall vilket förhållningssätt den nuvarande regeringen har när det gäller att tillsammans med svenskt näringsliv föra Sverige framåt i den globala konkurrensen. Jag tror att det är oerhört viktigt att poängtera detta just nu. Inte minst i life science-branschen har det skett enorma förflyttningar av kunskapskapital, inte minst när det handlar om forskare, till exempel till Asien. Det har den kunnat se som har följt branschen under många år. Flera andra länder har varit väldigt snabba, inte minst Storbritannien med sin borgerliga regering, att agera och säga: Nu måste vi för att värna våra möjligheter att ligga i framkant på det här området lyfta händerna från bordet, kavla upp ärmarna och samarbeta med näringslivets företrädare och industrin för att Storbritannien inte ska tappa marknadsandelar i den globala miljön. Varför har det varit fullständigt omöjligt för den svenska regeringen som lever i ett extremt exportberoende land och som har sett samma utveckling? Jag har inte svaret på den frågan, men jag är helt övertygad om att statsministerns åsikt att näringslivets organisationer utgör ett särintresse i den svenska industriella kontexten starkt har bidragit till att vi nu är på efterkälken.

Herr talman! Jag ska koncentrera mig på tre områden i denna breda debatt i dag, nämligen idéburna företags behov av dialog, turism och mötesindustri och arbetsintegrerande sociala företag. Men jag kan inte låta bli att först gå in på en sak som man kanske inte tänker så ofta på. Man pratar om att det ska finnas verksamheter över hela landet och använder ordet glesbygd. Det är mycket stor skillnad på landsbygd och glesbygd. Jag vill gärna poängtera det, speciellt för Carina Adolfsson Elgestam. Definitionen på glesbygd enligt Svensk befolkningsstatistik är den del av svensk yta som inte är tätorter. Områden med mer än 45 minuters bilresa till tätorter med mer än 3 000 invånare är glesbygd, inte annars. Det är kanske viktigt att komma ihåg när vi talar om verksamheter och företagsamhet över hela landet. Jag ska börja med de idéburna företagen. I spåren av debatten kring kommersiella vårdföretag som sköter sin verksamhet på mer eller mindre tveksamma sätt, som inte betalar skatt på hemmaplan och så vidare, finns det faktiskt en grupp företag och verksamheter som inte har vinstintressen i första hand. Företagandet är sprunget ur en idé, en tanke, för att förbättra, förändra och förnya produkter och tjänster på marknaden. De idéburna vård och omsorgsföretagen kan i de flesta fall återfinnas inom organisationen Famna och består av ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser, fonder och kooperativa företag. Det idéburna företagandet ligger i gränslandet mellan den ideella sektorn och det privata näringslivet, det som ofta kallas för den sociala ekonomin. Det bygger på samverkan och organiseras ofta för att tillgodose ett behov. Företagen drivs utan enskilt vinstintresse och använder eventuellt överskott för att återinvestera i verksamheterna. Min och Kristdemokraternas åsikt är att det behövs en särskild näringspolitik också för dessa företag, eftersom värdet ligger i mer än bara kronor och ören. Det ligger inte minst i värderingar när det gäller hur man driver dessa verksamheter. Tyvärr har både de idéburna verksamheterna och de sociala företagen, som jag kommer att återkomma till, ofta svårigheter att få banker och finansinstitut att förstå behovet av finansierings och utvecklingskapital. Det offentligas stöd till företagsrådgivning och kapitalförsörjning till idéburet företagande kan också göras mer målmedvetet så att fler icke vinstdrivande verksamheter kan komma till stånd. Kreditgarantiföreningar har kunnat gå i borgen för mindre summor, och enskilda mindre banker har sett ett lokalt värde och därför lånat ut pengar för start eller utveckling av idéburet företagande. I övrigt kan nog de flesta som är inom denna nisch intyga att det är mycket svårt att få medel från finansinstitut och större banker, trots att dessa företag ofta har ett större antal ägare med ett antal olika säkerheter som skulle kunna ligga till grund för lån och investeringar. Jag anser därför att det verkligen behövs en dialog mellan de idéburna företagen och finansinstituten för att skapa förståelse för och kunskap om vad de gör och står för. Likaså ser det olika ut över landet i fråga om stöd från det offentliga till företagsstart och utveckling för denna typ av företagande. Vissa landsting, regioner och kommuner ger ganska generösa stöd genom årsavgifter, årliga anslag eller projektdeltagande, medan andra ger lite eller faktiskt inget alls. Här tror jag att det behövs en pådrivande kraft från riksdag och regering för att stödet ska bli mer strategiskt målstyrt och för att man ska se det som en tillgång med människors innovations och förändringskraft på samtliga politiska nivåer. Herr talman! Turismen är, som många säger, en ny basnäring för Sverige. Med en omsättning på ca 255 miljarder svenska kronor och en vision för hela besöksnäringen om en ökning till det dubbla år 2020 är det viktigt att förstå att näringen också består av två delar. Det är turism och det är mötesindustri. Mer än 162 000 personer arbetar inom besöksnäringen i många små och medelstora företag över hela landet. Det gör det självklart till en intressant näring för alla kommuner och regioner att lyckas med. Regeringens stöd till näringens strategiplan och vision att öka exportvärdet av utländska besökares konsumtion i Sverige låg 2010 på 87,1 miljarder kronor. Det är jättebra. Men självklart måste man också följa upp detta från regioner, landsting och kommuner så att man tillsammans når detta mål. Möten är generellt att betrakta som en del av vad som kallas kunskapsindustrin. Det kan gälla en vetenskaplig kongress eller en industrimässa med seminarier eller företagsevenemang. Men det kan också handla om konferenser, utbildning och nätverksträffar som ofta är de mest betydelsefulla anledningarna till att över huvud taget träffas. Det finns självklart ett turistiskt samband eftersom deltagarna behöver sova på hotell, resa till mötet och äta på restauranger som turisterna också gör. Det är därför som vi i många decennier hört företrädare för turism hävda att också mötesindustrin är en del av den turismen. Men parametrarna har förändrats, och nyckelpersoner inom mötesindustrin argumenterar för att det är en bransch med egna rättigheter och egna möjligheter. Varför behöver då politiker på alla nivåer inse att möten och kongresser har betydelse för tillväxt och utveckling? Är det någon eller några som borde förstå vikten av möten är det väl vi som är politiker. Vi möts ständigt, och vi är på olika konferensevenemang, seminarier och utbildningar och möts över huvud taget på en mängd olika ställen. Man måste inse att det genererar pengar när vi gör det. En deltagare på en internationell kongress i dag i Sverige beräknas till ett värde av 3 900-5 200 kronor per dygn. Det är mycket pengar. Om vi räknar med att en sådan typ av kongress pågår tre till sex dagar kan man ganska enkelt räkna ut hur mycket pengar denna typ av kongresser drar in till den svenska statskassan och till näringen i stort här i Sverige. 10-15 procent av dem som besöker Sverige på kongresser och konferenser har också med sig en respektive - barn, fru, man och vad det nu kan vara. Spouses tror jag att det heter på engelska. Det är lite av varje. Men det innebär ytterligare pengar som kommer in vid shopping och besök av olika turistattraktioner. Det bästa med mötesindustrin är att det är något som genererar pengar året om. Den är inte säsongsbunden. Som kristdemokrat, som dessutom har jobbat med internationell mötesindustri tidigare, tycker jag att detta är ett mycket bra sätt att få in mer pengar och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Jag tror också att vi tillsammans kan hjälpas åt för att dra hit fler utländska besökare till möten och kongresser. Offentliga verksamheter över huvud taget skulle faktiskt kunna bidra genom att säga till sina nätverk och olika forum att möten kan ske i Sverige. Svensk mötesindustri har ett mycket gott rykte. Man håller avtal, man är duktig på att genomföra möten och evenemang av olika slag. Man håller tider och så vidare. Detta kan helt enkelt bara bli bättre. När man tänker på att denna industri omsätter flera miljarder om året är det klart att du och jag som politiker också kan bidra genom att fråga våra nätverk som vi befinner oss i om de kan förlägga möten i vår närhet och i vårt land. Herr talman! Det tredje och sista området som jag tänkte beröra är de arbetsintegrerande sociala företagen. Jonas Eriksson från Miljöpartiet var också inne på denna fråga. Det gläder mig att han tog upp detta med egenanställning, vilket är en mycket positiv form av anställning som dess värre inte har kommit fram så mycket i Sverige än, men den finns i andra länder. De arbetsintegrerande sociala företagen syftar till att integrera människor som står långt bort från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. De skapar delaktighet - empowerment - för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Man återinvesterar vinsterna i den egna verksamheten eller liknande verksamheter och är fristående från offentlig verksamhet. Det vet förhoppningsvis ganska många vid det här laget men inte tillräckligt många. Socialt entreprenörskap kan finnas på många sätt med intresse för välgörenhetsinsatser, med intresse för att skapa arbetstillfällen för vissa utsatta grupper eller med intresse för någon särskild produkt eller tjänst med hållbar utvecklingsfilosofi. Men det är inte samma sak som arbetsintegrerande sociala företag; det vill jag ännu en gång påpeka. Det är viktigt att veta att det äntligen lossnat lite grann när det gäller tillväxten av de här sociala företagen. Där vill jag lite grann korrigera Jonas Eriksson. Under de senaste åren har det faktiskt skett en ökning från 150 företag till nästan 300 företag. Det finns, som sagt, mycket mer att göra. Regeringen har nog att fundera över ytterligare en förordning för att samla alla instanser och behov kring socialt företagande. I dag ligger besluten på fem olika utskott och fyra departement. Jag har tagit initiativ till en hearing den 18 april om kunskapsinhämtning för de berörda utskottens ledamöter, ersättare och tjänstemän när det gäller bekymren och även de förslag till lösningar som borde finnas för det sociala företagandet. Det är inte så att det är de människor som de arbetsintegrerande sociala företagen så att säga får in och hos vilka dessa människor börjar arbeta som står först på listan hos arbetsgivarna - tvärtom. Därför är det extra viktigt att få så många människor som möjligt att kunna jobba 100 procent av sin förmåga. Myndigheten Tillväxtanalys har haft regeringens uppdrag att kartlägga de här företagen. Det gäller då användningen och behovet av finansieringsstöd och så vidare. Sedan 2010 finns det en handlingsplan från regeringen för ytterligare insatser tillsammans med SKL, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skoopi, de sociala företagens intresseorganisation, med Tillväxtverket som samordnande myndighet. Nu gäller det att vi som beslutsfattare samsas om vad vi kan göra så att vi inte sitter i olika utskott och beslutar olika saker ovetande om varandra. Herr talman! Avslutningsvis: Jag hoppas och tror att många kommer att sluta upp kring detta så att vi tillsammans med olika delar av det sociala företagandet på våra bord kan se material om hur det går att förbättra och utveckla samarbetet för den enskildes bästa. Alla vill vi kunna få arbeta 100 procent av vår förmåga. Kan vi med våra politiska beslut bidra till det vill i alla fall jag i första hand vara med och göra det. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet. I detta anförande instämde Mats Odell .
Herr talman! Penilla Gunther talar sig varm för idéburen verksamhet och för socialt företagande. Det tycker vi är alldeles utmärkt. Inför framtiden hoppas vi till exempel när det gäller Coompanion att det inte kommer att vara några bekymmer med finansieringen utan att Coompanion kommer att kunna finnas runt om i hela landet, i alla län, med sin viktiga verksamhet och rådgivning. Penilla Gunther talar mycket även om turismen, besöksnäringen och mötesverksamheten. Det här är också oerhört viktigt. Det har vi här i kammaren pekat på och haft med i våra förslag och budgetalternativ under de senaste fem åren. Men hitintills har Alliansen alltid röstat ned våra förslag.

Globaliseringsrådet lyfter fram detta med samverkan och strategiska program. Därför kunde det i slutet av den här näringslivsdebatten vara intressant att höra vad sammanfattningen blir. Är det här viktigt för svensk utveckling eller inte?
Herr talman! Jag börjar med att tacka Carina Adolfsson Elgestam så mycket för hennes frågor. Det är tur att Carina Adolfsson Elgestam väljer att ställa sina frågor till mig. När det handlar om Coompanion törs jag nämligen påstå att jag har en väldigt god insyn i och kunskap om just de företagsrådgivarna. Carina frågar om det är något bekymmer exempelvis med tillgången till anslag till verksamheten. Det hoppas jag verkligen att det inte är. Coompanion är de enda företagsrådgivarna som över huvud taget kan detta med idéburen verksamhet lika väl som sociala företag. Skulle stödet till Coompanion dras in minskar - det är jag övertygad om - tillgången till den här typen av företag ytterligare. Varken som alliansföreträdare eller som kristdemokrat skulle jag kunna medverka till det. Varje företagsrådgivarorganisation måste ha ett strategiskt arbete, ett arbete som stämmer väl överens med de krav som ansvarig myndighet ställer - i det här fallet Tillväxtverket. I den meningen har det emellanåt funnits verksamhetsproblem, men det där har nu rättats till. Det gör mig ännu mer stärkt i min förvissning om att det framöver inte ska vara några problem med finansieringen. När det gäller turismen kom i går en strategisk rapport från TUI, Turismens utredningsinstitut. Regeringen har också lagt fram en turistisk strategi. Den fördes i går fram av Annie Lööf och Eskil Erlandsson.
Herr talman! Jag tackar Penilla Gunther för det hon nu säger. Jag hörde vad Penilla Gunther sade om Coompanion. Kanske kan de hos Coompanion därmed känna sig lite tryggare. Det har varit tuffa tag. Personal har under de senaste åren blivit uppsagd hos Coompanion runt om i landet; sådant är läget. Det som sägs här låter betryggande. Man får väl ändå utgå från att den som är företrädare för Alliansen talar för Alliansen, inte för sitt parti. Jag skulle vilja avsluta den här debatten med att ställa en nog så viktig fråga utifrån den konjunkturrapport som Svenskt Näringsliv i dag lämnat - rapporten Frånkoppling. Svenskt Näringsliv lämnar årligen fyra rapporter om konjunkturen. I rapporten som lämnats i dag kan man läsa följande: Arbetslösheten biter sig fast. Svensk ekonomi fortsätter att tyngas av de skulddrabbade ekonomierna i södra Europa. I synnerhet industriföretagen fortsätter att skära ned. Prognosen för tillväxt i Sverige 2012 ligger på 0,2 procent. Flera gånger i mina inlägg i dag här i debatten har jag ställt frågor om strukturomvandlingen exempelvis. Därför vill jag nu som avslutning igen ställa frågan: Vad är regeringens svar på frågan om vilken politik när det gäller näringslivet man nu tänker föra? Detta är akut i nuläget, vilket också Svenskt Näringsliv i sin prognos visar på.
Herr talman! Självklart måste arbetet till exempel med regelförenklingar för företagen fortsätta. Fortfarande gäller att det måste bli enklare att anställa människor, oavsett ålder. Det Kristdemokraterna arbetat för handlar om att på alla sätt få in människor på arbetsmarknaden - även människor som har någon form av arbetshinder. Nog så viktigt att poängtera nu när det är lågkonjunktur är att vi vill att alla människor ska ha en chans på den svenska arbetsmarknaden och kunna jobba 100 procent av sin förmåga, som jag var inne på när jag talade om sociala företag. Företagen måste också få rejäla möjligheter att ta in människor på praktik och kunna se hur man kan vidareutbilda människor till exempel genom lärlingspraktikanställningar. Det är ett sätt att komma vidare, inte minst för ungdomar. Det är det som är mest aktuellt i debatten, att vi har väldigt många ungdomar som står utanför ordinarie arbetsmarknad. Ett problem vi kristdemokrater har uppmärksammat är till exempel bristen på samordning av praktikplatser. Det är så många olika aktörer som ringer till företagen i dag och vill ha praktikplatser att de till slut känner sig tveksamma till att över huvud taget ta emot någon på praktik. Då har man ju misslyckats. Någon typ av samordning behöver alltså göras, naturligtvis. Sedan handlar det som sagt om att företagen får se vad dessa personer går för under praktiken och därefter kan anställa. Där tror jag att anställningsstöden, inte minst för ungdomar med lägre arbetsgivaravgift, fortsatt är en oerhört viktig åtgärd.

Herr talman! Jag är glad över Penilla Gunthers engagemang i de sociala företagen. År 2008 lämnade Tillväxtverket ifrån sig ett program för socialt företagande, ett uppdrag man hade fått från regeringen. Programmet innehöll många konkreta punkter om hur vi skulle kunna stärka utvecklingen av just sociala företag, och det var många som väntade på en proposition från regeringen eller åtminstone ett avtryck i budgeten. Ingenting hände. I april 2010 kom regeringen med en handlingsplan. Den uttryckte förstås en positiv viljeinriktning, men det fanns ingen proposition och inget större avtryck i budgeten vad gäller pengar. Däremot innehöll handlingsplanen sex olika områden där man hade förslag. Bland annat sade man att man skulle ta fram en förordning för arbetsintegrerade företag. Man skulle göra en översyn av offentlig upphandling i syfte att stärka möjligheterna för sociala företag att delta i sådana. Man hade också texter om finansieringsfrågor och ett uppdrag att utveckla statistiken. Det handlade även om ekonomiska stöd. Kanske skulle Penilla Gunther som representant för ett av regeringspartierna kunna berätta för oss här i debatten när vi kommer att se några konkreta resultat. När kommer regeringens handlingsplan att i praktiken betyda något för de sociala företagen? Det var roligt att höra att det finns 300 företag. Det var kanske just utvecklingen av statistiken som behövde utvecklas, för när jag senast i går sökte information om detta hade i alla fall Arbetsförmedlingen inte tillgång till den siffran, utan de angav fortfarande att det var 1 500 företag. Min fråga till Penilla är dock: När kommer handlingsplanen att leda till konkreta resultat?
Herr talman! Tack, Jonas Eriksson, för frågorna! När det handlar om lagen om offentlig upphandling och upphandlingskriterier har Bosse Blideman, som är väl kunnig och insatt i frågorna om socialt företagande, gjort en skrift på uppdrag av Tillväxtverket. Den kom ut förra året och handlar om sociala kriterier i upphandling för inte minst socialt företagande men även idéburna företag och så vidare som kan använda sig av detta. Sedan har vi den stora upphandlingsutredningen som Anders Wijkman är utredare för och som också tittar på den typ av frågor som ingår i detta härad. När det gäller statistiken är det Tillväxtanalys som myndighet som har fått uppdraget att titta på detta. Det är naturligtvis oerhört välkommet. Det handlar nämligen om definitionen, alltså arbetsintegrerande sociala företag, som är väldigt viktig här för att vi ska veta vad det är för slags företag som ska ha stöd. Det var synd att du inte fick rätt siffror från Arbetsförmedlingen, men jag träffade Tillväxtanalys och Tillväxtverket för några veckor sedan och har därför tillgång till dessa siffror. De kommer i sin tur med ytterligare förbättringar kring detta, just för att man inte ska tappa bort definitionen utan veta att detta också är företag som bedriver verksamhet på samma villkor som andra, är fristående från det offentliga och så vidare. Sedan kvarstår som sagt frågorna kring detta med förordningen. Vad jag har förstått handlar det om att man faktiskt, vilket jag har försökt att ta initiativ till på hearingen som kommer, vet om varandra. Mycket handlar om att man har gemenskap, kunskap och en översiktsbild av vad ämnet handlar om.
Herr talman! Problemet är inte att det inte finns några förslag. Precis som du beskriver är det många som har lämnat ifrån sig flera konkreta förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra förutsättningarna för sociala företag att arbeta, bidra till samhället och hjälpa människor att komma i arbete. Problemet är att regeringen inte kommer med några konkreta förslag utifrån dessa. Det är det som behövs. Vi kan lägga fram hur många förslag som helst, antingen här i kammaren i form av motioner - vilket bland annat Miljöpartiet har gjort - eller genom Tillväxtverket, Tillväxtanalys, de idéburna organisationerna och så vidare. Men det som krävs är att regeringen tar initiativ och gör något av dessa förslag. Kommer det några förslag? Har vi något att vänta oss från regeringen på detta område?
Herr talman! Det är naturligtvis svårt för mig att här lova att regeringen kommer att komma med ett konkret förslag som täcker upp allt detta, men det finns ett arbete som pågår utifrån den handlingsplan som kom 2010. Man tittar på detta med förordning eftersom det finns i andra länder, som Italien och, tror jag, Slovakien. Finland har också någon typ av förordning kring socialt företagande. Det handlar helt enkelt om att på bästa sätt kunna sy ihop det som passar just för svenskt näringsliv och företagande med de sociala inslagen. När det gäller finansiering av stöd för att utveckla och driva företagen har Coompanion en väldigt viktig roll eftersom de känner till den verksamheten, och det har utarbetats material, utbildningar för handledare och så vidare. Problemet, vilket inte minst jag själv upptäckte när jag tidigare jobbade för Coompanion, är att man när man var ute och informerade om detta i kommunerna ganska ofta fick till svar: Om vi etablerar socialt företagande här i kommunen, vad ska vi då göra med våra egna verksamheter som ligger under arbetsmarknadsenheten? De såg de egna, etablerade verksamheterna som det enda saliggörande och såg inte att det kunde vara kompletterande med sociala företag. Har man det problemet på lokal nivå är jag rädd att ingen förordning i världen spelar någon större roll. Man måste i stället ha ett eget engagemang och förstå varför de sociala företagen ger arbete till människor som står väldigt långt från ordinarie arbetsmarknad. Det ena ska inte utesluta det andra, men kommunerna har en fantastiskt viktig roll i detta arbete.

Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet är att Helena Lindahl i sitt replikskifte med Carina Adolfsson Elgestam använde den sista delen av den sista repliken till att göra ett antal påståenden i form av frågor som Carina inte hade möjlighet att besvara. Jag tycker att det är en osjyst taktik. Jag tycker inte att vi ska göra på det sättet om det är meningen att de debatter vi har här ska leda framåt. Har man frågor och synpunkter på andra partiers politik kan man framföra dem i ett tidigare skede så att de har en chans att uttrycka sin version av denna politik. Jag tänkte dock att jag, eftersom Helena Lindahl ändå gjorde så, ska ställa mig upp och erbjuda möjligheten för henne att få svaren - om hon nu är intresserad av dem. Jag finns tillgänglig här i talarstolen. Jag ska börja med att besvara en del. Jag hörde att hon nämnde kilometerskatt. Hur gynnar det svenskt näringsliv och så vidare? Det kan man naturligtvis ha åsikter om. Men vi hade som ingång, när vi lade fram förslaget om kilometerskatt, att en stor del av de transporter som utförs på väg i dag i Sverige utförs av andra än svenska åkerier och företag som betalar skatt i Sverige. Vi har fått höra från åkeriägare och representanter för verksamheten att det är osund konkurrens. Vi har då sett bland annat kilometerskatten som en möjlighet att se till att den kategorin av åkare också får vara med och betala de kostnader som vi har här i Sverige för vägar och så vidare. Vi tyckte, i motsats till alliansregeringen, att det var sjyst att presentera förslaget före valet. Vi fick nämligen påhopp för det. Man drev frågan mot oss och sade: Ni ökar kostnaderna för företagen. Vi sade: Det behöver inte bli så. Det handlar helt och hållet om hur man från regeringens och statens sida utformar kilometerskatten. Det finns andra exempel i Europa på att man kan göra det här neutralt för den inhemska åkerirörelsen. Vad är det då som jag tycker är osjyst? Vad gör alliansregeringen? Jo, de inför efter valet en skatt på drivmedel som de inte hade aviserat innan. Vad gör de mer? Transportmedel behöver man ju även när man ska ta sig till och från jobbet, och då höjer de gränsen för reseavdragen, vilket direkt ger kostnader för dem som måste pendla till och från arbetet. Det tycker inte jag är ett bra förslag. Har man den åsikten, presentera då gärna förslagen innan valet!

Herr talman! Krister Örnfjäder serverade ett stort fat med moralkakor. Då måste jag säga att de får Krister Örnfjäder själv äta upp. Jag har hört härskartekniker förr. De ser lite olika ut, men när de väl förs fram känner man igen dem. Jag skulle vilja kommentera kilometerskatten. Jag upplever att du, Krister Örnfjäder, inte riktigt vänder dig till skogs och gruvnäringarna. Det är nämligen därifrån som jag har fått frågor. De är väldigt oroliga och säger: Oppositionen och Socialdemokraterna vill införa kilometerskatt. Förstår de vad det innebär för gruvnäring, för skogsnäring och för Sveriges konkurrenskraft? Då vill jag ställa den frågan till Krister Örnfjäder. När jag nu ändå står här i talarstolen, och Krister Örnfjäder inte tyckte att Socialdemokraterna hade möjlighet att svara, skulle jag också vilja ställa de andra frågorna. Vill ni fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga? Ni vill hitta något slags form för förmögenhetsbeskattning. De som har pengar i det här landet bidrar ju med en del riskkapital. Tycker ni att det är ett bra sätt att beskatta förmögenhet, speciellt när de här människorna oftast förblir utomlands?
Herr talman! När det gäller detta att äta upp moralkakorna själv, var det inte precis det som Helena Lindahl gjorde när hon i den sista repliken gav uttryck för det här sättet att hantera debatten? Är inte det den allra högsta graden av härskarteknik? Det är inte bara män som ägnar sig åt den typen av diskussioner. Tänk igenom din egen situation, så tror jag nog att vi kan komma överens om att det här inte är bra. Över till den andra frågan, kilometerskatt. I vårt förslag, om man nu vill sätta sig in i det, aviserade vi mycket tydligt att speciell hänsyn skulle tas till skogsindustrin och till de områden där det inte finns några alternativa sätt att transportera gods. Det är inte alls speciellt svårt att gå tillbaka och titta på det, så vi hade med det, ja. När det gäller nästa fråga, om vi tycker att det är bra med fördubblade arbetsgivaravgifter för ungdomar, har vi i motsats till er sagt att vi tycker att det kan finnas en subvention för ungdomar som ska in på arbetsmarknaden. Men då ska det vara till ungdomar som är arbetslösa. Vi tror inte, och än så länge har det inte heller visat sig vara så, att de ungdomar som redan är anställda skulle bli arbetslösa om de inte fick del av de minskade arbetsgivaravgifterna. Vad ni gjorde var att ni smetade ut det här över hela fältet. Det innebar att de som redan var i arbete fick del av de minskade arbetsgivaravgifterna, men inte personligen, utan det var deras arbetsgivare som fick det. Det tycker inte vi är en bra politik.
Herr talman! Jag måste börja med att säga att jag tycker att det var bra att Krister Örnfjäder ägnade huvuddelen av sin replik åt att prata om Socialdemokraternas näringspolitik och inte åt hur Helena Lindahl beter sig eller inte beter sig i talarstolen, och jag trodde att det var därför vi var här. Det är väldigt skönt att höra för skogs och gruvnäringarna att Socialdemokraterna här i riksdagen i dag lovar att det inte ska bli någon kilometerskatt på deras transporter. Jag tar det som ett löfte. När det sedan gäller arbetsgivaravgifter för unga, betänk vad som skulle hända om ni fördubblade arbetsgivaravgifterna för unga! Förstår ni hur många som skulle få gå från jobbet? Vi har en väldigt hög arbetslöshet i det här landet när det gäller ungdomar. Vi har tidigare diskuterat, och Carina Adolfsson Elgestam var också inne på det, att Centerpartiet vill sänka ingångslönerna. Och jag kan bara bekräfta att ja, det vill vi. Vi tror, och även forskningen har visat - och det säger till och med svenskt bondförnuft - att de som står utanför arbetsmarknaden och kanske inte har någon arbetslivserfarenhet är de som har allra störst behov av att få in en fot. Om de kan det får de också möjlighet till arbete. Om en arbetsgivare ska välja mellan någon som inte har erfarenhet och någon som har erfarenhet och ingångslönen är lika hög, betänk vem man då väljer och vem som får stå utanför.
Herr talman! Jag ska försöka att också ta med frågan om förmögenhetsbeskattningen. Vi vill att folk ska använda sina pengar till riskkapital, men detta ska behandlas på ett speciellt sätt. Det innebär förhoppningsvis att man från regeringens sida snart kommer att leverera ett förslag där man även tittar på beskattning av den typen av investeringar. Vi ser inte att förmögna människor är mer benägna i dag att leverera pengar till riskkapital. Vi ser att det finns ett behov av mer. Vi löser inte problemet på det sätt som ni tror. Vad vi säger när det gäller förmögenhetsbeskattning är att vi ser att det finns orättvisor i Sverige i dag som innebär att de som har det dåligt har fått det sämre och att de som har det bra har fått det bättre. Vi tycker att det finns skäl att göra något åt just det problemet. När det gäller den fördubblade arbetsgivaravgiften har jag sagt tidigare att vi vill ge motsvarande pengar till dem som är arbetslösa. Det har visat sig under åren sedan ni införde det här systemet att arbetslösheten bland ungdomar inte har minskat. Ska ni inte lära er någon gång? Kan det inte finnas skäl att se över sin egen situation och fråga sig om man inte kan göra det här på ett bättre sätt? Jag är övertygad om att om vi tar bort det här bidraget eller den minskade avgiften för McDonalds kommer inte en enda av de ungdomar som jobbar där att bli uppsagd, därför att ungdomarna behövs för att arbetsgivarna ska kunna hålla hamburgerrestaurangerna öppna. Jag har heller inte sett något bevis på att det anställts någon mer. Och ingen av oss har gjort det, därför att det har ännu inte gjorts någon sådan undersökning.